Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt skolöverstyrelsen att utvärdera den s.k. totala vertikala skolorganisationen. Denna innebär att nioårig grundskola och gymnasieskola finns i samma skolenhet. Låt mig först erinra om att 1940 års skolutredning, 1957 års skolberedning och 1960 års gymnasieutredning alla diskuterade frågan om vertikal samordning och alla fann avgörande skäl tala mot en sådan. Så framhöll t.ex. gymnasieutredningen att en förutsättning för en väl fungerande gymnasieskola är att de olika studievägarna inom denna kan väljas på ”lika villkor”. Utredningen fann att detta krav inte kunde tillgodoses i fråga om grundskoleelever vid vertikala skolenheter. Organisationsoch lokaliseringsskäl talade också mot en vertikal struktur. Detta synsätt kom till uttryck i 1968 års beslut om vad som i dag är den horisontellt integrerade gymnasieskolan, organisatoriskt frikopplad från underliggande stadier. Jag vill för min del inte utesluta att det på några få orter med ett mycket stort elevunderlag och ett brett utbildningsutbud kan finnas utrymme också för vertikalt organiserade skolenheter. På sådana orter är givetvis när det gäller val till gymnasieskolan risken mindre för bundenhet till den egna skolenhetens snäva linjeutbud. Som generell modell är emellertid den vertikala organisationen otänkbar — den strider ju bl.a. mot strävandena att lokalisera den grundläggande medborgerliga utbildningen så att den blir lättillgänglig för så många barn och ungdomar som möjligt. Jag har under det senaste halvåret av framställningar från lokala skolmyndigheter förstått att det finns en stark strävan att så långt möjligt förlägga grundskolans undervisning i medborgarnas närmiljö. En vertikal skolform skulle ju normalt tvinga fram långa resor också för lågstadiets barn, något som inte kan anses lämpligt eller önskvärt. Centrala utvärderingar av organisationsmodeller som är omöjliga att tillämpa i stora delar av landet är enligt min bedömning inte meningsfulla. Detta får vara en uppgift för de kommuner där det är möjligt att organisera sådana enheter. Jag är därför inte beredd att ta initiativ till någon utvärdering.

Herr talman! Vi är uppenbarligen överens om att den vertikala skolorganisationen inte är tillämplig i landet som helhet. Jag har pekat på att den ledande principen är — som alla partier har accepterat — att vi skall söka medverka till att vi får skolor i medborgarnas närmiljö. Våra barn skall inte behöva ha långa resor till skolorna. Vi skall också behålla de små skolenheterna i glesorterna. Jag har all respekt för de två skolor som har varit föremål för diskussion i Stockholm, och jag vet att det är fungerande skolor. Jag har emellertid inte, i motsats till Elisabeth Fleetwood, uppfattat att diskussionen har handlat om skolsystemet som sådant. Jag har uppfattat att diskussionen i Stockholm har rört två bestämda skolor — just skolorna som sådana. Jag har också haft förståelse för dem som har velat bevara just dessa skolor. Jag har tidigare inte förstått att det gällde att bevara ett skolsystem, oavsett var skolorna var förlagda.

Herr talman! I sitt första inlägg sade Elisabeth Fleetwood att man sviker barnen i Tensta genom att inte utvärdera den vertikala skolan. Får jag därav dra slutsatsen att Elisabeth Fleetwood skulle kunna tänka sig att rekommendera Stockholms lokala skolstyrelse att, om den bedömer det av olika skäl nödvändigt, lägga ner Höglandsskolan och upprätta en motsvarande skola i Tensta?

Herr talman! Jag delar uppfattningen att man inte kan flytta en skola hur som helst för att få verksamheten återupprättad på ett annat ställe. Med den insikten har jag dragit slutsatsen att debatten i Stockholm inte primärt har rört systemet som sådant, utan att den handlat om två skolor, som har en särskild karaktär och en särskild tradition. Jag har också haft anledning att uttala respekt både för det arbete som bedrivs i dessa skolor och för det engagemang och det kunnande som finns hos dem som i olika egenskaper är knutna till skolorna — som lärare, som elever eller som föräldrar. Jag har vidare sagt att jag tycker att det vore bra om skolorna kunde bevaras. Men jag har inte varit beredd att dra så långtgående slutsatser att jag sagt att det var organisationssystemet som sådant som skulle bevaras.

Herr talman! Jag är väl medveten om vilka principiella synpunkter det är som framförs av dem som företräder dessa skolor. Skälet till resonemanget i min förra replik är att dessa synpunkter tyvärr inte kan ligga till grund för planeringen av våra skolenheter, eftersom vi har varit angelägna om att behålla skolor i den nära miljön. Också här i Stockholm, i denna stora stad, har vi ett antal skolor som måste läggas ner. I det område där jag bor har vi svårt att få elever till lågoch mellanstadieskolan i den nära miljön. Vi har också alldeles nyligen fått veta att man fattat beslut om nedläggning av Gubbängens gymnasium, vilket vi som bor i Hökarängen har anledning att beklaga. Det är alltså inte så, att detta är en speciell glesbygdsfråga.

Herr talman! Tyra Johansson har frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd för att rasistiska inslag i närradiosändningar på ett effektivare sätt skall kunna stoppas. Frågan föranleds av att det enligt frågeställaren förekommer rasistiska inslag i närradion, trots att riksdagen nyligen beslutat om en komplettering av närradiolagen för att göra det lättare för närradiomyndigheten att ingripa vid överträdelser av bestämmelser i närradiolagen. Den nyligen genomförda lagändringen innebär en komplettering av 15 § närradiolagen. Genom kompletteringen ges närradiokommittén möjligheter att omedelbart ingripa mot överträdelser mot bestämmelserna i närradiolagen på så sätt att kommitténs beslut bl.a. i frågor om återkallelse av tillstånd skall gälla redan innan beslutet vunnit laga kraft. Denna förändring ger möjligheter att tidigare ingripa mot rasistiska inslag i närradion. Den ändrade lagstiftning om hets mot folkgrupp, som också trädde i kraft den 1 januari, innebär även den en skärpning av reglerna. Jag ser mycket allvarligt på det här problemet. Rasistiska inslag hör enligt min mening inte hemma i våra massmedier. För närradions del innebär det dessutom att hela verksamheten kan komma i vanrykte. Innan jag är beredd att överväga ytterligare åtgärder på detta område, vill jag dock se hur de nyligen genomförda lagändringarna fungerar.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Göransson för svaret. Problemet är att de rasistiska inslagen i Stockholms närradio fortsätter, trots att vi nu är en bit inne i det nya året och lagändringen alltså har varit i kraft en tid. Det är många människor som reagerar. En annan riksdagsledamot berättade för mig i går att hon var i färd med att ställa en fråga om det här problemet men upptäckte att jag redan gjort det, och därför avstod hon. Eftersom den här typen av otäcka programinslag inte förekommer i andra slag av massmedier, uppkommer frågan om närradions fortsatta verksamhet. Man frågar: Behöver vi verkligen närradion? Jag begär inte att statsrådet skall svara på den frågan, men jag utgår ifrån att problemet noggrant följs från departementets sida. Att så är fallet framgår ju också av svaret. Det viktiga är att ingripanden görs med kraft och snabbhet, så att vi får ett slut på detta missbruk av etern.
Herr talman! Tyra Johansson ställer frågan —- mot bakgrund av de övertramp som förekommer — om vi behöver närradio. Den frågan är naturligtvis i och för sig möjlig att diskutera. Olika företrädare har olika uppfattningar om huruvida närradion behövs. Jag tror att det är viktigt att den frågan inte får avgöras av det förhållandet att vissa grupper missbrukar en yttrandefrihet och en handlingsfrihet. Det är 384 föreningar som sänder närradio, och det är en som har varit föremål för diskussion på grund av sina rasistiska sändningar. Av 106 timmars sändningstid i Stockholm är det tre kvart som denna förening har använt. Och det är mycket, om man ser till innehållet. Men f. n. finns det enligt uppgift som jag fått från närradiokommittén ingen anmälan mot den aktuella föreningen. I det tilläggsdirektiv till närradiokommittén som vi kommer att utfärda inom de närmaste dagarna ingår bl.a. uppdraget att om det anses nödvändigt föreslå kompletteringar och förändringar i närradions regelsystem för att man skall kunna förhindra att detta medium missbrukas på det sätt som skett.
Herr talman! Det är ju strängt taget just i detta medium som man har möjligheter till övertramp. Jag hoppas verkligen att man från närradioföre ningarnas sida kommer att göra sitt bästa för att få slut på sådana här inslag. När vi nu har en skärpt lag gäller det att kunna använda den och sätta in den i tid, så att vi slipper ifrån sådana här problem.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är villig att i grunden ompröva förslaget till skogsavverkningskonto innan detta förvandlas till proposition till riksdagen. Det förslag som Bertil Jonasson avser har varit remitterat till lagrådet. De synpunkter som lagrådet därvid framförde och som bör beaktas motiverar en omarbetning av förslaget. I det sammanhanget bör även alternativa åtgärder avsedda att öka insatserna från de passiva skogsägarnas sida i skogsvård och avverkning kunna prövas.

Herr talman! Jag vill först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga om han var villig att i grunden ompröva regeringens förslag om avverkningskonto innan förslaget förvandlades till proposition i riksdagen. Jag ställde frågan innan lagrådets svar kom och räknade med att få svar på deni den ordning som är vanlig när det gäller frågor. Den aktuella dagen ville inte jordbruksministern svara mig. I stället lät han meddela massmedia att avverkningskontoförslaget ej skulle framläggas, detta på grund av den starka kritiken från lagrådet. Även om jag tycker att jordbruksministerns handlande — att inte svara mig den dagen — var underligt, skall jag inte hänga upp mig på principfrågor. Det var bra att ett så illa genomtänkt förslag aldrig framlades. Det är huvudsaken. Den tid som står till buds när det gäller en fråga medger inte att jag penetrerar alla de situationer som skulle uppstått. Mycket har f. ö. sagts om detta. I dag har jag fått beskedet att jordbruksministern framlägger ett annat förslag, och det-har också lagts ett förslag i våra fack. Jag har inte hunnit studera det, men jag har kunnat konstatera att något förslag om skogsavverkningskonto inte är med.

Om allt detta inte hade skett, är det sannolikt att jordbruksministern låtit Nr 107 förslaget bli proposition, och då hade den ena villan blivit värre än den andra. Jag konstaterar att tack vare den kraftiga kritiken —- inte minst från centerns sida — har nu ett annat förslag förelagts riksdagen. Därmed kan man säga att objektiv kritik kan ge resultat.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig om jag är beredd medverka till att dispens från gällande utsädesbestämmelser kan lämnas för att införa en ny teknik inom majsodlingen. För lantbruksoch grönyteväxter finns officiell kontroll och bedömning av sorters odlingsvärde. Statens växtsortnämnd granskar och fastställer vilka sorter som kan godkännas för intagning i rikssortlistan. Endast sorter som efter ingående officiell provning befunnits lämpliga att odla här i landet och som i något praktiskt viktigt avseende har visat sig innebära ett framsteg i förhållande till allmänt brukade handelssorter tas in i rikssortlistan. För att få plombera och sälja utsäde av lantbruksoch grönyteväxter krävs att dessa är intagna på denna lista. I det aktuella fallet har lantbruksstyrelsen avslagit dispensansökan med hänvisning till att tillgången på utsäde av majssort som finns på rikssortlistan är god. Över beslutet har besvär anförts hos regeringen. Ärendet är f. n. på remiss hos berörda parter. I avvaktan på att beredningen av besvärsärendet slutförs är jag inte nu beredd att lämna något besked om kommande ställningstagande. Principiellt vill jag dock framhålla att nuvarande regler på utsädesområdet ger full möjlighet att införa nya sorter.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag vill understryka att jag är väl förtrogen med de regler som gäller för plombering av utsäde. Men här råder speciella omständigheter; man ämnar införa en ny teknik när det gäller majsodling. Jag tycker att det skulle vara möjligt att få dispens från gällande bestämmelser i sådana här fall. Jordbruksministern är vänlig nog att tala om att det går att införa dessa sorter, men det går inte att statsplombera och sälja dem. Den här nya tekniken har inneburit mycket stora kostnader för de progressiva lantbrukare som har satsat på den. Lantbrukarna har för avsikt att sälja dessa tjänster i ett paket: de skall så sorten, tillhandahålla utsäde och också tröska den. Och det är just på tröskningens område som den här aktuella sorten visat sig särskilt lämplig. Jag kan nämna att en av Danmarks största majsodlare, som har över 600 tunnland majs och föder upp 18 000 grisar, 13 säger att av 200 prövade majssorter har han funnit denna vara den absolut bästa för den nya tekniken. Jag vill i detta sammanhang understryka att de officiella försök som ligger till grund för det framlagda avslagsyrkandet inte har prövats med den nya tekniken. Jag tycker verkligen att med det läge jordbruket har i dag och de svårigheter det står inför skulle man kunna lämna dispens, när enskilda lantbrukare eller grupper av lantbrukare vill införa en ny teknik som skall bli till glädje för hela landet — inte minst nationalekonomiskt. Jag vill också understryka att detta handlar om hybridmajs. Därför är risken att den skall ”förökas” helt obefintlig. Det är endast förädlaren som kan ”föröka” den som bekant, eftersom det är en hybridsort. Under sådana omständigheter förväntar jag mig att regeringen inser det kloka i att frångå statsplomberingsbestämmelserna i detta enstaka fall och därigenom möjliggöra att dessa lantbrukare kan införa en ny teknik, till glädje för hela Sveriges jordbruk.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om regeringen avser att ta något initiativ för att förhindra att spannmål eldas upp samtidigt som hundratals miljoner människor lider av svält. Den svenska skörden av havre uppgick förra året till ca 1,7 miljoner ton. Härav förbrukar vi inom landet drygt 1,3 miljoner ton, vilket till 98 9o används som djurfoder. Till människoföda används alltså ca 30 000 ton. Den del av förra årets skörd som inte kunnat avsättas inom landet utgör ca 350 000 ton. Denna kvantitet har till viss del sålts på världsmarknaden men i dagens läge finns ca 150 000 ton osålt. Enligt vad jag inhämtat fortsätter det aktiva försäljningsarbetet, men efterfrågan på världsmarknaden är f. n. svag och priserna låga. För att öka den inhemska efterfrågan på havre har statens jordbruksnämnd bemyndigat regleringsföreningen Svensk spannmålshandel att rabattera havre för skalning. Havren kan då användas i stället för importerad majs i djurfoder. Åtgärder har också vidtagits för att lagra havren till nästa säsong för det fall att försäljningen går trögt. Enligt min uppgift kommer den pågående försäljningen tillsammans med den planerade lagringen att göra att frågan om förbränning för energiändamål inte kommer att aktualiseras. Om så ändå sker, kommer regeringen att säga nej till en sådan förbränning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på Carl-Henrik Hermanssons fråga om att bränna Sveriges havreöverskott. Vi tycker att Sveriges och andra rika länders jordbrukspolitik och ekonomiska politik i dag ter sig alltmer cynisk. För att ta några exempel vill jag nämna att i tredje världens länder finns i dag mer än 500 miljoner människor som lider av hunger. 1700 miljoner har en förväntad livslängd under 69 år, 1 500 miljoner saknar varje medicinsk vård, mer än 1 miljard är arbetslösa, osv. Vi kan dagligen i tidningarna läsa om svält och hungerskatastrofer eller se reportage om det i TV eller höra om det i radion. Att Sverige då skulle elda upp prima foder eller mat ter sig naturligtvis, som jag framhöll tidigare, cyniskt. Inte minst barn och ungdomar har reagerat mot detta. 10 000-tals har protesterat. Även om det är jordbruksministern som svarat på frågan, har den utrikespolitiska aspekter. Jag anser att Sverige internationellt skulle förlora genom ett sådant agerande som tidningarna tagit upp. Jag kan ta andra exempel från svensk jordbrukspolitik. Vi importerar proteinrikt fiskmjöl från Latinamerika och föder med detta ett grisöverskott, samtidigt som Nicaraguas barn svälter och lider av just proteinbrist. Jordbruksministern gav ett mycket klart besked om att någon förbränning inte skall ske. Det är positivt. Det är bra att regeringen har tagit fasta på de 10 000-tals människornas protester. Men på sikt krävs en jordbrukspolitik som också tar hänsyn till tredje världens behov och som innebär att sådana här vansinnigheter aldrig kan aktualiseras.
Herr talman! Till detta är väl bara att säga att vi just nu skall se över hela vår livsmedelsförsörjning, i syfte att skapa en livsmedelspolitik som vi ur olika synpunkter kan anse rimlig.

Vi måste i stället hjälpa tredje världens länder att få upp en egen livsmedelsproduktion. Det är den enda väg genom vilken de kan få det oberoende som jag föreställer mig att Eva Hjelmström och jag är överens om att man bör eftersträva. Under tiden måste vi hjälpa tredje världens folk genom katastrofhjälp och biståndsinsatser. Och det sker också från svensk sida. Som vi har sagt när vi har diskuterat uppläggningen av vår jordbrukspolitik, skall vi se till att medverka inom ramen för de insatser som vi kan göra och är beredda att göra i det här sammanhanget.
Herr talman! Självfallet ligger tredje världens oberoende främst på tredje världen själv. Men vad jag försökte framhålla var att svensk jordbrukspolitik 15 ingår i en större struktur som innebär att de rika länderna berövar trejde världens länder mat som de så väl behöver. De multinationella bolagen härskar i stor utsträckning på marknaden. För att ta ytterligare ett exempel som jag inte tog upp tidigare: Brasilien exporterar apelsiner till överklassen i USA, och i gengäld får de fattiga barnen i Brasilien färgat sockervatten och lider därmed av en otrolig vitaminbrist som skadar deras uppväxt.

Herr talman! Karin Israelsson har mot bakgrund av ett arrendeavtal mellan statens järnvägar och Sorsele kommun frågat mig om jag är beredd att låta göra en översyn av arrendeavgiftens storlek med hänsyn till prissättningen på orten. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen understrukit betydelsen av att varken regeringen eller riksdagen ingriper i SJ:s prisöverenskommelser. Denna princip utgör enligt min mening en av grundstenarna i de förutsättningar som affärsverket SJ har att arbeta efter. Jag är därför inte beredd att göra en sådan översyn som Karin Israelsson efterlyser.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

År 1929 lånade kommunen 350 kr. för att köpa ett relativt stort tomtområde. Den marken skänkte kommunen sedan till SJ, när inlandsbanan byggdes. På tomtmarken uppfördes stationsbyggnader, lagerlokaler och annat. Detta hände alltså för drygt 50 år sedan. Nu arrenderar Sorsele kommun 2 400 kvadratmeter tomtmark för att delvis komplettera SJ:s verksamhet — man har byggt en turistinformationsoch fiskeinformationsstuga på den tomtmarken. Detta gagnar ju dem som reser med inlandsbanan. Arrendeavgiften är mycket hög i förhållande till den praxis som råder inom kommunen. Den är faktiskt oförskämt hög — 13 000 kr. per år. Kostnaden för kommunen har blivit så hög att man ifrågasätter möjligheten att fortsättningsvis utnyttja den här tomten. Jag tror att SJ skulle förlora på det på mer än ett sätt, för just med inlandsbanan kommer en hel del turister till kommunen, och de kräver en viss service. Den servicen kan Sorsele kommun ge i den här informationsbyggnaden. Jag respekterar svarets innehåll och förstår att kommunikationsministern inte kan göra en översyn. Jag hoppas att det är en fördel att statsrådet Curt Boström nu känner till förhållandet och att han vid något tillfälle kan ge synpunkter på sådana här missförhållanden.

Herr talman! Det svenska presstödet är unikt i världen. Det är också ett stöd som kostar skattebetalarna stora summor. Låt oss se på vad presstödet har kostat sedan det infördes budgetåret 1971 82. Låt oss också, för att siffrorna skall bli rättvisande och lättförståeliga, utgå från det aktuella penningvärdet, närmare bestämt penningvärdet i december 1982. Under den aktuella perioden har i produktionsbidrag utbetalats 2 586 milj.kr. I etableringsstöd har utbetalats 21 miljoner och i utvecklingsbidrag Till detta kommer en del smärre bidrag, bl.a. på samverkansområdet, samt starkt subventionerade lån ur Pressens lånefond. I aktuellt penningvärde har den svenska pressen under elvaårsperioden tillförts ca 3,5 miljarder kronor i direkt stöd. Till detta kommer indirekta subventioner i form av momsbefrielse, reducerad annonsskatt och subventionerade posttaxor. Värdet av detta är svårt att beräkna exakt, men det torde överstiga den summa som just nämnts i direkt stöd. Man kan därför lugnt påstå att staten har intagit en mycket generös attityd till pressen. Det har funnits och finns också goda skäl för att på olika sätt hjälpa pressen. Dess roll för vår demokrati kan icke överskattas. Det skall emellertid inte förnekas att pressens roll i opinionsbildningen är mindre dominerande nu än förut. Medier som t.ex. radio och television spelar en helt annan roll nu än för tjugo, trettio år sedan. Nya medier av annat slag tränger sig nu också fram. Den fråga som vi måste ställa oss är om statens insatser när det gäller presstödet har haft avsedd effekt. Har tidningarnas roll förbättrats, har tidningar med svårigheter blivit bättre, har krisen avvärjts? Svaren måste dess värre bli nej. Presstödet har inte förändrat strukturen på den svenska pressen. I stort sett är det så, att de tidningar som hade problem när presstödet infördes också har det nu. Några undantag finns, men det förändrar inte den totala bilden. De 3,5 miljarderna har alltså inte haft den effekt som man trodde när presstödet infördes. Jag har just visat vilka stora belopp presstödet handlar om. Det kan kanske exemplifieras med att det i dag finns flera tidningar som var för sig får mera pengar än televisionens hela regionala nyhetsverksamhet får totalt. Frågan vi måste ställa oss är om stödet alls behövs och om det är utformat på rätt sätt. Vi kan konstatera att presstödet är en realitet, men då är det desto större anledning att granska utformningen. Problemet med presstödet i dag är att det inte innehåller några incitament till rationaliseringar. Där måste en förändring ske. Ett annat problem är att presstödet, tvärtemot vad många föreställer sig, icke alltid utgår efter generella regler. En del av de bidrag som presstödsnämnden disponerar över utgår enligt min mening efter godtyckliga principer. Jag är mycket oroad över denna utveckling och vad som här håller på att ske. Orättvisorna håller på att öka. Vissa tidningar chansar numera på att få bidrag från nämnden och sänder in ansökningar som är direkt upprörande. Går det så går det, tycks vara parollen. Ett tredje problem är att samverkansfrågorna inte har kommit så långt på vägen. Man kan fråga sig varför. De bidrag som står till förfogande vid samverkansprojekt är så generösa att samverkan nog inte skulle komma till stånd om inte staten pumpade in så mycket pengar som den gör. Totalt sett uppnår vi förmodligen inte några besparingar när det gäller samverkan, eftersom staten går in med så stora belopp för att få projekten genomförda att kostnaderna överstiger de vinster man kan uppnå. Nu skall vissa pressfrågor, bl.a. annonsbladen och samverkansproble matiken, utredas. Trots eniga framställningar från oppositionen i ett flertal. Nr 107 sammanhang har regeringen vägrat att låta oppositionen bli företrädd i den Torsdagen den utredning som nu är tillsatt. 24 mars 1983 Det är första gången så sker. Det vittnar om maktfullkomlighet från regeringens och det ansvariga statsrådets sida. Men mera än så — det vittnar om politisk dumhet. Inte tror väl någon att man underlättar samverkan när man stänger ute de borgerliga partierna från att vara med och ens utreda de eventuella förslagen? I så fall vittnar det om en okunnighet om tidningsfrågor som bara är att notera. Nu önskar de borgerliga partierna att en ny pressutredning kommer till stånd som är parlamentariskt sammansatt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna vägrar att gå med på det.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 Nu aviseras möjligheten att erhålla subventionerade lån ur Pressens lånefond också för företag som icke är tidningsföretag. De skall kunna få sådant lån om de trycker en tidning vid sidan av sin civilrörelse. Det finns anledning att här bestämt säga nej.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 Tillräckliga rationaliseringar sker inte heller. Det finns anledning att ta nya grepp på presstödets utformning. Men en förutsättning för att detta skall kunna ske i konstruktiva former är att oppositionen får vara med.

Herr talman! I ett skede när samhällsutvecklingen i många avseenden kännetecknas av koncentration, centralisering och monopolisering är det särskilt viktigt att det åtminstone på opinionsbildningens område kan upprätthållas en vidsträckt pluralism. Det är för en pulserande demokrati mycket viktigt att det finns många vägar för medborgarna att komma till tals. Och det är för bevakning av vad som sker i samhället, för nyhetsförmedling och för den fortgående goda trätan inom kulturliv och politik också mycket 19 viktigt att det finns många fristående och självständiga kommunikationskanaler. Det är omsorgen om mångsidigheten i den fria debatten som gjort att vi från centerns sida på ett mycket tidigt stadium engagerat oss för samhälleligt stöd till pressen. Uppslutningen från andra partier kring detta stöd har sedan undan för undan ökat, och det är numera mycket få debattörer som förespråkar att det helt skall slopas. Även om Anders Björck lade upp sitt anförande nyss som kritik var han långt ifrån att återfalla i de tidigare moderata, helt avvisande attityderna. När det gäller Anders Björcks reflexioner om de nya mediernas inverkan på behovet av dagspress har jag kanske en avvikande mening. Det är naturligtvis viktigt att vi bygger ut informationen med hjälp av ny teknik och nya medier över etern och på annat sätt, men min bestämda uppfattning är att dagstidningarna kommer att ha en mycket viktig funktion även i framtiden. Stödet till pressen har också haft god effekt. Den tidningsdöd som på 1950 och 1960-talen gick fram som en präriebrand har upphört, och det hart.o.m. varit möjligt med en viss nyetablering. De farhågor om presstödet som ett hot mot pressens frihet och obundenhet gentemot statsmakterna som kritikerna reste har också kommit på skam. Presstödet har i stället visat sig vara ett värn för tryckfrihet och fri opinionsbildning. Några försök till innehållsmässig dirigering från statsmakternas sida har inte kunnat spåras. Så långt är således effekten av presstödet enbart positiv. I ett avseende kan man dock säga att utvecklingen inte har uppfyllt de förhoppningar som man ursprungligen hade. Med få undantag har de understödda företagen inte kunnat uppnå en sådan konsolidering att stödet kunnat trappas ner eller jämnas ut. Behovet av ökat stöd har med jämna mellanrum gjort sig gällande. Produktionskostnaderna har ständigt gått i höjden för pressen som helhet. Det har gällt stora kostnader för övergång till ny teknik, ökade papperskostnader, kraftigt höjda personallöner och ökande kostnader för distributionen. Även väletablerade tidningar med mycket stor upplaga och stora annonsintäkter har fått känna av detta. De rationaliseringar som gjorts har inte svarat upp till kostnadsökningarna. Trots höjda annonsoch prenumerationspriser har gapet mellan utgifter och inkomster inte kunnat täckas. En orsak till detta är att de möjligheter som finns till teknisk samverkan mellan olika tidningsföretag inte utnyttjats. Det har gått mycket trögt, även i de fall där det är uppenbart att en sådan samverkan kunnat ske utan att detta på något sätt skulle ha påverkat tidningarnas innehåll och redaktionella självständighet. Här har i många fall funnits en urbota konservatism och en småskuren lurpassning tidningsföretag emellan. Det är helt klart att det finns en gräns för hur mycket samhället kan spendera på stödet till tidningarna. Det gäller inte minst i den besvärliga statsfinansiella situation som vi nu har och som vi kommer att ha att kämpa med år framöver. Men jag tror också att det från principiell synpunkt är viktigt att läget på tidningsmarknaden och för enskilda tidningar inte utvecklas därhän, att det är samhällsstödet som står för huvudparten av utgiftstäckningen. Att läget inom stora delar av tidningsbranschen är allvarligt understryks ytterligare av att, som jag tidigare nämnt, även en del stora tidningar har påtagliga bekymmer. Vi har från utskottets sida — och det gör vi även i år — kraftigt understrukit att tidningarna själva måste angripa problemen genom att bättre utnyttja de tekniska framstegen och genom att samverka. Det är frågor som i hela branschens intresse borde aktivt engagera enskilda företag lika väl som branschorganisationerna och organisationerna på löntagarsidan. Hittills har man ägnat dessa frågor ett alltför förstrött intresse. Det har från de inblandades sida blivit mest allmänt prat. Nu måste man verkligen ta sig samman på ett seriöst sätt. Det är också viktigt att delar av samhällsstödet är så utformat att det stimulerar till samverkan. Distributionsstödet har haft denna effekt. Men de bidragsformer som finns för samverkan i övrigt har utnyttjats dåligt. Regeringen har tillsatt en utredning, som skall försöka finna former för ett effektivare samverkansstöd. Från centerns sida tycker vi detta är bra. Men det är viktigt att understryka att det måste visas mer god vilja och ett mera aktivt intresse också direkt från tidningsföretagens sida. Vi tycker det är bra att utredningen skall se över det särskilda hot som annonstidningarna utgör mot dagstidningarna. Men det har också varit trist att se hur en del dagstidningar själva kastat sig in i annonsbladsbranschen för att nå kortsiktiga konkurrensfördelar mot andra tidningar. Genom att en tidning börjar, tvingas andra tidningar att följa efter. Tidningsutgivareföreningen och de enskilda tidningarna borde återgå till det tidigare principiella motståndet mot den här utvecklingen. Den kommer annars endast att leda till att annonserna minskar i de egentliga dagstidningarna, och därmed har dessa bidragit till att utarma sig själva. Det finns många exempel på den utvecklingen utomlands. Näraliggande exempel kan vi hitta i Danmark. Vi är således från centerns sida positiva till att de frågor jag här nämnt kommer att utredas, men vi menar att utredningen borde ha fått mer allmänna uppgifter och fått i uppdrag att göra en mera allsidig och långsiktig bedömning av presstödsfrågan. Vi tycker också att en rad problem som påvisats i bl.a. motioner från centerpartister borde falla in under utredningens domvärjo. Dessutom menar vi att det borde vara självklart att en utredning som skall handlägga så viktiga frågor borde ha en parlamentarisk sammansättning. Det har ju tidigare ansetts väsentligt att utredningar av det här slaget görs under medverkan från de politiska partierna, och det finns ingen saklig anledning att nu bryta denna tradition. Men det här är tydligen ytterligare ett bevis på regeringens ambition att begränsa möjligheterna till insyn och påverkan, inte minst från den politiska oppositionens sida. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3. Även på en annan punkt har vi en reservation. Enligt propositionen och utskottsmajoriteten skall lån ur pressens lånefond i fortsättningen även få beviljas icke tidningsägda företag som trycker minst två flerdagarstidningar som har produktionsbidrag och olika ägare. Vi är medvetna om — och det har vi uttryckt tidigare när den här frågan varit på tapeten — att det finns vissa praktiska svårigheter med denna vidgning av lånekretsen. Å andra sidan tycker vi att det är viktigt att dyrbara tryckeriresurser utnyttjas så intensivt som möjligt och att samtryck stimuleras. Vi accepterar således nu i princip vidgningen av lånemöjligheterna. Vi får juse hur det kommer att fungera. Men varför denna orättvisa begränsning till flerdagarstidningar? Det har inte vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning getts några sakliga motiveringar för att företag som också trycker fådagarstidningar skall hållas utanför denna låneform. Begränsningen framstår således som en ren diskriminering mot fådagarstidningarna. Vi kan inte se skäl för detta och föreslår en ändring härvidlag. Jag yrkar således bifall till reservation nr 5. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Det innebär således bl.a. att vi från centerns sida biträder förslaget till uppskrivning av presstödet. Höjningen är som situationen nu ser ut berättigad, även om man naturligtvis får ha i minnet de synpunkter på den framtida utvecklingen som jag tidigare har framhållit. Särskild vikt fäster vi självklart vid att höjningen nu — till skillnad från i höstas — också kommer landsortspressen till del.
Herr talman! Av olika uppgifter i dagspressen och senast dessutom i morse i radionyheterna har vi i oppositionen kunnat förstå att det i regeringen finns delade meningar om, eller hur mycket, vi bör spara i Sverige för att få ekonomin i balans. I folkpartiet är vi eniga om att det är nödvändigt att hålla igen på varje område där det inte drabbar svaga grupper av medborgare. Av den anledningen ser vi inte några skäl till att i dagsläget höja produktionsbidraget till pressen med så mycket som 15 96 eller 67,5 milj.kr. Dess värre har föredragande statsrådet inte heller i budgetpropositionen redovisat de skäl som givit honom anledning att utan vidare spendera ytterligare 67,5 miljoner på just denna utgiftspost. Det är beklagligt och dessutom något förvånande, eftersom just pressen ändå haft ett förhållandevis gott år.

I folkpartiet anser vi att den logiska följden av ett sådant uttalande är återhållsamhet, och vi har för vår del därför ansett att en ökning av produktionsbidraget med 5 96, dvs. med 22,5 milj.kr., bör vara tillräcklig. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2. Vad jag nu har sagt talar för bifall också till det andra yrkandet i folkpartimotionen 1121, nämligen att beslut skall fattas om en översyn av presstödet. Marginaleffekter eller tröskeleffekter finns inte bara i vårt skattesystem, utan de finns också på många andra områden, varav ett är presstödet. De medför alltid oönskade bieffekter och är ofta svåra att Nr 107 angripa, men det får inte medföra att man ger upp, allra minst när reglerna Torsdagen den tycks medföra en allmän höjning av kostnadsnivån för tidningarna. 24 mars 1983 Detta är en nog så väsentlig anledning för en allsidig översyn av presstödet. En ytterligare anledning är de problem som annonsblad och direktreklam medför. I folkpartiet beklagar vi att regeringen givit bara ett begränsat utredningsuppdrag till en enmansutredare. Det är bra att denne skall utreda det som han fått i uppdrag att studera. Det hade dock varit mycket bättre med en större, parlamentariskt sammansatt utredning. För oss är frågor om pressen av så stor vikt att det är en självklarhet att de bör behandlas av kommittéer där alla riksdagspartier är representerade. Därmed vill jag yrka bifall till reservation nr 3. Vi kan från folkpartiets sida inte heller ansluta oss till förslaget om ändrade villkor för lån ur pressens lånefond, eftersom det är omöjligt att överblicka alla konsekvenser av det. Åtminstone en är dock nästan säker: det kan bli en ny form av näringsstöd till vanliga tryckeriföretag, och det är knappast avsikten med presstödet. Jag yrkar alltså också bifall till reservation nr 4. Till sist, herr talman, vill jag säga att det vore orimligt att utan någon övergångstid eller förvarning ändra utbetalningarna av presstödet. Lika orimligt vore det emellertid att ha särregler för periodiciteten endast när det gäller dessa utbetalningar, samtidigt som man på övriga områden håller på att gå över till periodiserade utbetalningar. Det är detta som är anledningen till att jag har funnit skäl till ett särskilt yttrande i fråga om utbetalningsreglerna.

Herr talman! Efter en kort parentes av oenighet i höstas förenas nu i konstitutionsutskottets betänkande om stödet till dagspressen centern och socialdemokraterna i fråga om anslagsnivån. Båda dessa partier stöder jämte vänsterpartiet kommunisterna hemställan om att ett förslagsanslag om 440 900 000 kr. skall anvisas. Folkpartiet och moderaterna vill däremot kraftigt skära ned på anslagen. Moderaterna prutar med 79,3 milj.kr. och folkpartiet med 61,6 milj.kr. Jag vill gärna understryka att presspolitikens syfte bör bestämma vilket stödsystem som skall användas. Det är omöjligt att nå samma effekter med ett generellt som med ett selektivt system. Om målet är att främja mångfalden, vilket ju har varit avsikten med reformerna, så duger endast selektiva system. De nuvarande selektiva produktionsbidragen ger möjligheter för ett tjugofemtal flerdagarstidningar och ett trettiotal fådagarstidningar att fortsätta sin verksamhet. Det ligger någonting positivt i detta. Jag vill gärna påminna Karin Ahrland om att ett sådant stöd verkligen är ett stöd till de informationssvaga människorna i samhället. Utifrån liberala utgångspunkter är det, skulle jag tro, viktigt att prioritera ett sådant stöd. Jag är därför litet förvånad över att hon inte ansåg det som särskilt väsentligt att uppehålla stödet på en nivå som möjliggör mångfald. 23 Till Anders Björck vill jag säga att de insatser som f. n. görs från statens sida ändå inte motsvarar mer än ca 5 96 av dagspressens totala intäkter. Med ett generellt system av samma omfattning skulle de flesta av tidningarna tvingas att upphöra med utgivningen, och om man skulle bevara nuvarande stöd till de tidningar som nu får del av detta och ha en allsidig tidningskör genom att använda ett generellt stödsystem skulle det bli mycket dyrare. Det är bra, tycker jag, att en så stor riksdagsmajoritet nu fullföljer en presspolitik till stöd för en allsidig presskör. I det sammanhanget vill jag påpeka att detta också är en förutsättning för att branschen skall visa villighet till att i ökad utsträckning genom samverkan medverka till att lösa sina egna problem. Högtäckningstidningar kan inte, om riksdagen står fast vid ett selektivt presstöd, planera sin verksamhet i fråga om dimensionering av personal och investeringar utifrån antagandet att lågtäckningstidningarna förr eller senare skall försvinna och räkna med att efter denna pressdöd överta deras marknader. Därför är dagens riksdagsbeslut med dess satsning på ett selektivt presstöd på en hygglig nivå i hög grad samarbetsbefrämjande. Jag vill också erinra om att utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om utbetalningsreglerna. I anslutning till hemställan i en centermotion utgår utskottet från att det inte blir någon ändring, vilket beträffande produktionsbidraget innebär att utbetalning sker efter den 1 juli det år bidraget avser. Som här har framgått, begärs i en gemensam borgerlig reservation en översyn av presstödet, trots att ett mycket omfattande slutbetänkande lämnades av den då verkande dagspresskommittén så nyligen som i juni 1980. Utöver huvudbetänkandet hade kommittén överlämnat ett delbetänkande och vidare två forskningsrapporter. Den synnerligen omfattande bedömning av presstödsfrågan som därvid gjordes tycker jag står sig än i dag. Fortfarande gäller att det behövs selektiva produktionsbidrag och ett etableringsstöd för att motverka de negativa konkurrensoch strukturverkningarna av dagspressens stora beroende av annonsintäkter. Andra frågor har naturligtvis fått större aktualitet — de uppmärksammades kanske inte så mycket då — såsom den delvis förändrade mediesituation som följer i den tekniska utvecklingens spår. Men just den frågan behandlas i en parlamentariskt sammansatt kommitté, massmediekommittén, där två av reservanterna f. ö. är medlemmar. Därför har vi socialdemokrater svårt att se varför den frågan nu skall tas upp i en ny pressutredning, vilket antyds i reservationen. De pressfrågor som en särskild sakkunnig, Bo Präntare, skall utreda är relativt begränsade men nog så viktiga, såsom annonsbladens ställning och det samarbete som branschen med större allvar måste ta itu med och som staten bör stimulera. Jag vet att presstödsnämndens kanslichef Bo Präntare i samtliga partier är uppskattad för sin kunnighet. Och utskottet förutsätter att utredaren, då behov därav uppstår, skall samråda med företrädare för de politiska partierna. Jag vill gärna säga till Bertil Fiskesjö att utskottsmajoriteten verkligen är öppen för att oppositionen skall ha insyn och kunna påverka i dessa frågor. Jag tror att det kan lösas på detta sätt — att man kan samråda via denna utredare som har tillsatts. Med detta vill jag dock inte ha sagt att det inte i en framtid kan bli aktuellt att i en parlamentarisk utredning ta upp frågan om en allmän översyn av presstödet. Men vi bör avvakta den bättre överblick som vi får efter det att massmediekommittén har blivit färdig och Bo Präntares material rörande dessa specialfrågor har offentliggjorts. Jag noterar med tillfredsställelse att departementschefen under punkten Lån till dagspressen stött ett förslag som vi socialdemokrater arbetade för under oppositionsåren, nämligen att 46 §i presstödsförordningen skall förses med en bestämmelse som öppnar lånefonden för icke-tidningsföretag som trycker dagstidningar. Detta är positivt. Om ett tidningsföretag samverkar med ett icke-tidningsägt företag för t.ex. sättning eller tryckeriproduktion, kan ju tidningsföretaget göra kostnadsbesparingar genom att det undgår investeringar i kapitalkrävande utrustning. Den öppning som vi här har gjort ärliten, då vi har varit försiktiga med tanke på den grafiska industrin och dess rädsla för konkurrens utanför tidningstryckningsområdet. Lån får endast beviljas icke-tidningsföretag som trycker minst två flerdagstidningar som har produktionsbidrag och olika ägare. Centern vill här gå något längre i sin reservation, medan moderaterna och folkpartiet säger blankt nej. Det kan tyda på att regeringen har funnit den gyllene medelvägen. Därmed har jag berört frågor som har föranlett reservationer. Jag vill till detta lägga några synpunkter på organisationspresstödet och taltidningsverksamheten. Från socialdemokratisk sida hade vi gärna sett att även organisationspressen hade fått sina anslag höjda. Den är utan tvivel väl i nivå med dagspressen som kanal för att upprätthålla mångfald och vitalitet i den offentliga debatten. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att verkningarna av stödet kontinuerligt studeras av presstödsnämnden. Om man inte kan öka stödet bör det enligt min personliga mening finnas anledning att överväga en omfördelning till förmån för tidningar som på grund av sin annonssituation m.m. bäst är i behov av stöd. Om taltidningsverksamheten gör utskottet ett tillkännagivande till regeringen med anledning av Bengt Lindkvists motion. Utskottet erinrar om att taltidningskommittén har vittgående befogenheter. Och i samband med behandlingen av motionen uttalar vi att det med fog kan ifrågasättas om ett hushåll vari ingår en synskadad skall behöva betala dubbel prenumerationsavgift för samma tidning. Med det här anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Allt låter väldigt vackert och bra när Olle Svensson målar upp hur det fungerar. Den som på litet närmare håll har sett hur presstödet fungerar vill inte instämma i den glättade beskrivning som Olle Svensson ger. Det är nämligen så, herr talman, att det selektiva presstödet, som Olle Svensson här talat sig så varm för, ju innebär mycket stora orättvisor. På en ort kan en tidning få många miljoner kronor, och konkurrenttidningen får icke ett öre i produktionsbidrag. Jag har svårt att se att detta innebär något högre mått av rättvisa. Man kan med hjälp av editionsknep och annat se till att presstödet utnyttjas maximalt och få pengar som försätter konkurrenterna i en mycket besvärlig situation. Nu är det så att pressen förvisso spelar en mycket viktig roll, och Olle Svensson underströk också detta. Må det tillåtas mig, herr talman, att säga att pressen kanske ändå inte spelar riktigt den roll som Olle Svensson vill göra gällande att den spelar eller som vi ofta hör talas om i denna kammare. Sanningen är ju den att många riksdagsmän har rekryterats ur dagspressjournalistkåren — herr Svensson är ett exempel på detta. Man träffar också på gott om ledamöter i denna kammare som sitter i olika former av tidningsföretags styrelser eller liknande. Däremot är radiooch TV journalister mycket sällsynta fåglar bland denna kammares ledamöter. Herr talman! Vad som faktiskt är på gång — och det tycker jag inte att Olle Svensson hade ett riktigt grepp om — är att nya medier undan för undan tar över en del av den opinionsbildande verksamhet som pressen har hand om. Pressen kommer ingalunda att sakna betydelse i framtiden, men vi måste ändå, när vi diskuterar dessa miljardbelopp, ha klart för oss att det också finns vissa andra saker. Jag vill säga att Bo Präntare är en person som har stort förtroende i alla politiska partier. Han gör ett utmärkt arbete i presstödsnämnden och i många sammanhang. Men jag kan i så fall inte förstå varför han inte får leda en parlamentarisk utredning. Olle Svensson sade ju att Bo Präntare har till uppgift — och majoriteten understryker detta — att se till att oppositionen har insyn och kan påverka hans arbete. Om vi både skall ha insyn och skall kunna påverka frågar jag mig varför regeringen vägrar att tillsätta en parlamentarisk utredning, något som tidigare alltid varit självklart.

Herr talman! Olle Svensson sade att regeringen går en gyllene medelväg. Jag menar att regeringen guldkantar tidningarnas väg. Sedan sade Olle Svensson att folkpartiet vill skära ner anslaget. Nej, Olle Svensson, vi vill ha en mindre höjning än socialdemokraterna. Eftersom alla statliga myndigheter och hela den offentliga sektorn måste finna sig i en ordentlig åtstramning, som inte ger något svängrum, tycker vi att det bara är rimligt att pressen också får känna på att det är nödvändigt att börja tänka sig för när det gäller utgifterna. Jag får lov att citera föredragande statsrådet igen: ”Det är —-—-—- nödvändigt att tidningsbranschen själv vidtar kraftfulla åtgärder för att vända den negativa kostnadsutvecklingen ——-—.” Jag håller med statsrådet om det. Det är lättare för dagspressen att göra det om inte Sveriges riksdag strör ut pengar på detta sätt. Dessutom har pressen nu haft ett ganska gott år. Det är riktigt, Olle Svensson, att folkpartiet vill värna om svaga grupper. Men folkpartiet räknar inte Sveriges journalistkår dit. Det var bra-att höra att Olle Svensson apropå den allsidiga utredningen medgav att en sådan i framtiden kan bli aktuell. Jag hoppas att den framtiden är mycket nära. Jag tror att Olle Svensson trots allt innerst inne delar vår uppfattning att frågor om pressen är frågor om demokratins vara eller inte vara och om demokratins villkor. Det är av den anledningen en självklarhet att alla riksdagspartier bör vara representerade. Olle Svensson talade om utbetalningsperioderna, och jag vill till sist säga att jag noterade att han glömde att påminna om att utskottsmajoriteten har skrivit att en ändring ”f. n. inte är aktuell”. Detta är alltså inskrivet i betänkandet. Från folkpartiets och moderaternas sida förstod vi att det var nödvändigt att göra detta påpekande om att alla utbetalningar bör ske på samma sätt.
Herr talman! Först några ord om den nya utredningens sammansättning. Jag tycker att det hade funnits goda motiv för att utredningen skulle vara parlamentariskt sammansatt, och jag vill helt allmänt säga att jag inte delar den uppfattning som har kommit till uttryck från ledande socialdemokratiskt håll, nämligen att man skall inskränka antalet parlamentariska utredningar och i stället låta kanslihuspersonal eller särskilt utsedda specialister ta fram viktigt utredningsmaterial. Det är en fråga som nära berör förutsättningarna för riksdagsarbetet, men som också nära berör förutsättningarna för en allmän debatt på ett tidigt stadium om viktiga samhällsfrågor. Sedan vill jag återkomma till den nya möjligheten för tryckeriföretag som trycker tidningar att få lån. Olle Svensson sade att det är problem förknippade med detta, och det instämmer jagi. Vi vet att det är så, och vi har tidigare i olika omgångar diskuterat detta i utskottet. Men det intressanta i det här sammanhanget, vilket vi också tar upp i vår reservation, är att de problem som finns inte principiellt blir annorlunda, om lånemöjligheten också omfattar tryckerier som trycker fådagarstidningar. Att utesluta sådana tryckerier är enligt vår mening en helt omotiverad diskriminering. Begränsningen har ju heller inte på något sätt sakligt motiverats vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning och inte heller av Olle Svensson i det anförande han nyss höll.

Herr talman! Först några ord till Anders Björck och Karin Ahrland med anledning av diskussionen om presstödets syfte. Jag vill mycket starkt understryka att det här inte handlar om något anslag till journalistkåren. Vad det handlar om är ett anslag som är motiverat av pressens demokratiska funktioner. Det har klargjorts i förarbetena att de är centrala. Det gäller att informera, att granska makthavare, att kommentera skeenden, att svara för en gruppkommunikation i det demokratiska samhället. Lägg märke till att om detta skall ske, då är det viktigt att vi har en allsidigt sammansatt press, med bl.a. olika politiska företrädare. Jag tror inte att man kan ersätta detta med Sveriges Radio, lokalradio och sådant. Därför tycker jag att det är positivt att vi har kunnat bibehålla en allsidig tidningskör, till följd av denna satsning. Anders Björck har ju själv nyligen sagt att de bidragsberättigade lågtäckningstidningarna fortfarande är mycket fattiga och har det mycket svårt. Det innebär ju också ett erkännande av att anslaget inte har försvårat för de tidigare redan rika och på det sättet i grunden ändrat konkurrensförutsättningarna. Men man har kunnat upprätthålla en allsidig demokratisk debatt på det här sättet, och det är gott nog. Jag vill för Karin Ahrland framhålla att när jag talade om medelväg gällde det den fråga som berörde lånereglerna. Tala gärna med tidningsutgivare av lågtäckningstidningar! Jag tror inte att de skulle vilja skriva under på att anslagen är guldkantade. Vidare vill jag säga till Karin Ahrland att vad det handlade om var en reducering med de belopp jag nämnde i förhållande till regeringsförslaget. Sedan vänder jag mig till Bertil Fiskesjö. Jag delar hans uppfattning att det är viktigt med parlamentariska allsidiga utredningar i stora, viktiga och övergripande frågor. Att sådana utredningar blir parlamentariska skall vi verka för även i fortsättningen på pressområdet. Slutligen vill jag säga att vad man här har fört fram, ”den gyllene medelvägen”, har kommit för att minska risken av ett oönskat utnyttjande av denna lånemöjlighet. Det kan — lägg märke till det — enligt dessa regler utgå bidrag också till företag som trycker fådagarstidningar. Det finns inget förbud mot det.

Herr talman! Varken Karin Ahrland eller jag har på något sätt påstått att det handlar om bidrag till journalistkåren. Vad det handlar om är om vi skall ha ett selektivt stöd eller inte såsom läget är just nu. Då är frågan: Vad är mest rättvist? Vad är mest jämlikt? Detta för att använda den terminologi som kanske ligger Olle Svensson nära om hjärtat. Sanningen är ju den att på en viss ort, i opinionsbildningens förnämliga syfte, kan en tidning få många miljoner kronor, medan en annan tidning icke får ett öre. Jag frågar mig om detta alltid kan vara självklart och riktigt. Herr Svensson driver tesen att vi måste hjälpa en del tidningar, så att de kan bilda opinion — tidningar som är svaga och fattiga. Men det faller, herr talman, icke Olle Svensson in att fråga sig: Varför är vissa tidningar svaga och fattiga? Vad kan det bero på? Kan det vara deras eget fel? Eller vill herr Svensson skylla på att det är läsarna som har dålig smak och inte läser det som de borde läsa? Problemet är ju att de tidningar som herr Svensson så varmt talar för ibland inte — jag tänker då på de socialdemokratiska tidningarna — har tillräckligt många läsare. De läses inte ens av de socialdemokratiska väljarna. I mitt hemlän är det faktiskt så att den socialdemokratiska tidningen har en upplaga som är en åttondedel av det röstetal som socialdemokraterna fick i valet i det länet och det spridningsområdet. Någon förklaring måste det väl finnas, herr Svensson, till just dessa skillnader. I stället för att fråga sig varför vissa tidningar är fattiga och svaga och försöka se till att de kan bli starka och rika genom att vidta åtgärder som förbättrar deras situation, utgår herr Svensson, som den sanne socialdemokrat han är, från att det bara finns ett sätt att lösa problemet, nämligen att samhället pumpar in pengar. Och det är det vi har gjort. Vi har, herr talman, pumpatin 3,5 miljarder kronor i direkt stöd under 1970-talet. Vad har det lett till? Jo, det har lett till att de tidningar som hade det svårt då med något undantag fortfarande har det svårt. I vissa fall är deras situation nu ännu sämre än då presstödet infördes. Det är detta som vi från borgerligt håll tycker att man skall utreda i en parlamentariskt sammansatt utredning. Herr Svensson har ännu inte svarat på min fråga: Varför får inte företrädare för oppositionen vara med som fullvärdiga medlemmar i den här utredningen, om det verkligen är så som herr Svensson själv sagt, att vi skall ha möjlighet till insyn och påverkan i Bo Präntares utredning?
Herr talman! Jag noterar att Olle Svensson återigen tog upp frågan om medelvägen och poängterade att det gällde lånereglerna. Olle Svensson har alltså indirekt medgivit att han kanske inte tycker att 15 926 ökning av anslaget kan kallas för medelväg. Jag hävdar fortfarande att det är en guldkantad väg. Vi kan ta upp kammarens tid länge och mycket och tala i korus om hur mycket vi hyllar demokratin och pressens funktioner. Det blir ingen debatt emellan oss på den punkten, herr talman — vi är rörande ense, opposition och regeringssida. Vi är också rörande ense om att det behövs en allsidigt sammansatt press. Tyvärr är det bara de borgerliga som är rörande ense om att det är lika viktigt med en allsidigt sammansatt utredning angående pressens villkor.
Herr talman! Jag blev överraskad av avslutningen i Olle Svenssons senaste inlägg. När det gäller den nya lånemöjligheten står det i propositionen: ”Jag föreslår därför att lån ur pressens lånefond även får beviljas icketidningsföretag som trycker minst två flerdagarstidningar som har produktionsbidrag och olika ägare.” Detta ansluter sig utskottet till. Nu säger Olle Svensson att detta är öppet även för endagstidningar. Det innebär att han ändrat mening. Det tycker jag är bra. Ett säkert sätt att få detta att bli riksdagens uttalade mening är att Olle Svensson och socialdemokraterna i den votering som kommer röstar på vår reservation.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att det ju kan finnas företag som trycker flerdagarstidningar enligt dessa regler och dessutom trycker fådagarstidningar. Därmed får detta en positiv verkan även för dem. Jag vill gärna fortsätta debatten med Anders Björck om presstödets syfte. Jag vill understryka att presstödet ändå under ett antal år har hållit vid liv ett tjugofemtal flerdagarstidningar och ett trettiotal fådagarstidningar. Jag vill tolka Anders Björcks krav på förändringar så, att han tycker det skulle ha varit bättre om högtäckningstidningarna övertagit lågtäckningstidningarnas marknad. Jag tycker detta skulle vara en felaktig utveckling utifrån de krav som jag tidigare talat om: att vi bör stödja pressens demokratiska funktioner och att detta kräver mångfald. Slutligen till Karin Ahrland: Visst kan vi tala i korus om pressoch yttrandefrihet, men låt det inte stanna vid retorik. Gå också till handling! Den prutning med 61,6 miljoner som folkpartiet här föreslår skulle utan tvivel kunna leda till en tidningsdöd här i landet. Det kan inte ligga i någons intresse. Vad jag alltså arbetar för är ett rikt urval av tidningar. Vi har ändå kunnat åstadkomma ett visst resultat i den vägen, eftersom vi har haft ett konstruktivt uppbyggt presstöd som går till de tidningar som verkligen behöver det. Jag vill påpeka för Anders Björck att jag bor i en valkrets där det inte utkommer någon som helst moderat tidning. Vad beror det på? Är det svaghet på något sätt? Jag tycker det hade varit värdefullt med en moderat tidning. Det finns oerhört många läsare som läser lågtäckningstidningar. Det är dessa läsare vi skall försöka stödja. Men tidningarna arbetar på två marknader, dels på prenumerantmarknaden, dels på annonsmarknaden. Största delen av inkomsterna kommer från annonserna. Vi stöder läsarna genom ett selektivt presstöd, som kompenserar bristen på annonsintäkter för lågtäckningstidningar.

Herr talman! Trots presstödets omfattning är det uppenbart att den ekonomiska situationen är mycket besvärlig för vissa tidningar. Fortfarande gäller att ekonomiskt starka intressen har ett klart övertag i opinionsbildningen, medan stora grupper i samhället har mycket små möjligheter att göra sin stämma hörd. Detta har inte presstödet kunnat förändra, men utan presstöd skulle säkert läget vara ännu allvarligare. Ett par områden skall nu bli föremål för utredning, nämligen de s.k. annonsbladen och samverkansfrågorna. Det finns säkert flera frågor som bör bli föremål för utredning. Utskottet anför också att det kan bli aktuellt med en allmän översyn av presstödet — vilket är viktigt att observera — men anser att detta bör ske först när de båda andra utredningarna är klara. Jag vill också, som flera andra, rikta uppmärksamheten på frågan om reglerna för utbetalning av presstöd. Utskottet förutsätter att någon ändring av utbetalningsreglerna f. n. inte är aktuell. Denna fråga är dock kopplad till planer på ändrade utbetalningsregler för bidrag till organisationerna. Sådana ändrade utbetalningsregler skulle innebära försämringar av organisationernas villkor. En eventuell omläggning av reglerna får inte innebära ekonomiska försämringar för organisationerna. Detsamma måste givetvis gälla pressen. Om och när en omläggning sker, måste bidragsmottagarna erhålla kompensation. Stödet till organisationstidskrifter och taltidningar är viktiga delar av presstödet, om än inte de mest kostnadskrävande. Det är viktigt att problem härvidlag observeras. Det har t.ex. ansetts riktigt att synskadade fått betala dubbla prenumerationsavgifter om de erhållit såväl kassett som tidning. Utskottet ifrågasätter det riktiga i en sådan ordning och påpekar att taltidningskommittén är oförhindrad att pröva om prenumerationsavgiften är rätt avvägd. Det måste anses som mycket viktigt att de synskadade ges ökade möjligheter att ta del av den information som står seende till buds. Snäva ekonomiska beräkningar får inte utgöra hinder därvidlag. Samma synpunkter kan läggas på frågan om stödet till handikapptidskrifterna som behandlas i samband med stödet till organisationstidskrifter. Jag kan inte dela utskottets uppfattning att det statsfinansiella läget inte skulle medge ökat stöd till sådana tidskrifter. Detta har jag också anfört i ett särskilt yttrande. Jag anser att man måste vara vaksam mot tendenser att rättfärdiga njugghet mot angelägna behov under åberopande av det ansträngda statsfinansiella läget. Det finns säkert mindre angelägna utgifter som först borde begränsas eller t.o.m. beskäras. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag, men jag har önskat göra markeringar i några av de frågor som behandlas i betänkandet.

Herr talman! Bara en avslutande kommentar till Olle Svenssons senaste inlägg om de nya möjligheterna för tryckeriföretag att få lån. Enligt det beslut som riksdagen troligen kommer att fatta är situationen den, att om ett sådant företag trycker två flerdagarstidningar kan man få lån, och om man trycker två flerdagarstidningar och en endagstidning, kan man också få lån. Men om man trycker två endagstidningar och en flerdagarstidning kan man inte få lån, och inte ens om man trycker en flerdagarstidning och tre endagstidningar kan man få det. Det är här som diskrimineringen i det socialdemokratiska förslaget ligger.

Herr talman! Polisen är en av länkarna i vårt samhälles samlade resurser, som har till uppgift att ge människorna trygghet. Dess arbete berör många verksamhetsområden. Förväntningar av skilda slag ställs på polisen från allmänheten, från överordnade, från andra myndigheter och från statsmakterna i allmänhet. Vi är beroende av ett väl fungerande polisväsende. Det är det organ inom rättsväsendet som har den omedelbara och i regel första kontakten med allmänheten. För att polisen skall kunna genomföra sina många gånger svåra arbetsuppgifter krävs bl.a. att vi som företräder samhället ger den vårt stöd. Det kant.ex. visa sig i att vi inte okritiskt tror på påstådda polisövergrepp. Medverkan till att sprida bilden av en säkerhetspolis som jagar hjärnspöken kan knappast anses som ett stöd i säpos besvärliga arbete. En undersökning bland polispersonalen i Stockholm visar att 90 96 angett att de upplever arbetet som psykiskt påfrestande. Det finns en tendens till en ökning av det direkta våldet mot polismän som är oroande. Polispersonalens arbetsmiljö måste i ökad utsträckning uppmärksammas. Det kan lämpligen ske i anslutning till den polislag som är under utarbetande. Naturligtvis skall vi inte heller blunda för att det också i enstaka men uppmärksammade fall brukas onödigt våld från polisens sida. Det måste självfallet fördömas och beivras i enlighet med gällande regler. Kvarterspolisverksamheten, som startade för 25 år sedan, omfattar nu ca 400 tjänster. Denna verksamhet är ett viktigt komplement till andra övervakningsformer, eftersom kvarterspoliser och områdespoliser har större möjlighet att skapa närkontakter med allmänheten. Detta är inte minst viktigt när det gäller kontakter med ungdomar via skola och fritidsgårdar. En ytterligare utbyggnad av kvartersoch områdespolisverksamheten är önskvärd, även om det statsfinansiella läget är ansträngt. För att kvarterspolisverksamheten skall fungera bra behövs en kontinuitet. Det är därför viktigt att från samhällets sida på ett bättre sätt stödja och stimulera kvarterspolisernas många gånger värdefulla och betydande insatser. I årets budgetförslag föreslås inte några nya tjänster inom polisväsendet. Det är på ett sätt förvånande. I fjol var det socialdemokraterna som med Arne Nygren i spetsen med stor emfas pläderade för sitt förslag om ytterligare 225 nya polismanstjänster. Naturligtvis har det väckt förvåning, inte minst i polisleden, när man nu i regeringsställning inte tillsätter dessa tjänster. Jag skall dock inte strö salt i såren utan bara konstatera att vi här har ytterligare ett exempel på socialdemokraternas helomvändningar. Vid mitten av 1970-talet rådde en besvärande vakanssituation inom polisen. Särskilt Stockholmsområdet var hårt drabbat. För att så snabbt som möjligt komma till rätta med den ohållbara situationen ökades polisutbildningen under slutet av 1970-talet. Tre år i rad var intagningen till polisutbildningen ca 800. Tack vare dessa kraftfulla insatser från tidigare regeringars sida har vi kommit till rätta med vakanssituationen inom polisen. Nu tas detta till intäkt för att dramatiskt skära ner antalet utbildningsplatser. Utan någon planering har regeringen här bedömt att antagningen av aspiranter till polishögskolan kan begränsas till 200. Motiveringen som anges är att det inte tillkommit några nya tjänster under förra budgetåret, det tillkommer inte några nya under detta budgetår, och det föreslås heller inte bli några nya under nästa budgetår. Tydligen har man helt bortsett från det faktum att poliser av olika anledningar slutar sina anställningar. Enligt en prognos som rikspolisstyrelsen har gjort för avgångar bland polispersonal kommer under åren 1984, 1985 och 1986 mellan 570 och 620 poliser att årligen lämna sina tjänster. Polisutbildningen tar tre år från antagningen till dessatt polisen är i arbete. De 200 aspiranter som efter tre år blir färdiga skall således ersätta de 620 avgående. Självfallet kommer vi då i en mycket ohållbar situation igen. Det finns skäl att här erinra om att inför detta budgetår, då vi skulle utbilda 400 elever, utslungade socialdemokraterna grova anklagelser mot oss som då var i regeringsställning. En sådan nedrustning på utbildningens område skulle leda till svårigheter att rekrytera tjänster inom narkotikapolisen, ekopolisen osv. Nu är det andra tongångar — ytterligare en helomvändning. Det förtjänar understrykas att också moderaterna går med på denna nedrustning av polisens grundutbildning till 200 platser. Inom centern kan vi inte acceptera denna planlösa nedskärning av polisutbildningen. Som angetts i vår motion 1592, som vi har följt upp i reservationerna 2, 3 och 5, anser vi att en långtidsplanering bör komma till stånd vad gäller aspirantantagningen. Vi anser det vara av stor betydelse för organisationen av polishögskolans arbete och därmed också för kvaliteten på den undervisning som där bedrivs att verksamheten kan planläggas för längre tidsperioder än ett år och att elevantagningen sker någorlunda jämnt över året. Det har stor betydelse för rekryteringsarbetet och polisverksamheten i stort att det upprättas en långsiktig plan för polisutbildningens dimensionering. Vi anser att planen bör underställas riksdagens prövning i lämpligt sammanhang. Innan så sker bör antagningen vara oförändrad och således i fortsättningen omfatta 400 polisaspiranter. Vad gäller polisens regionala organisation lades huvudprincipen fast av riksdagen 1981. Organisationen skall behålla sin anknytning till länsstyrelserna, och länspolischeferna med en förstärkt ställning skall förbli tjänstemän i länsstyrelserna. Avvikelserna skedde beträffande Stockholms län, Göteborgs och Bohus län samt Jämtlands län. Polisberedningen har nu lagt fram preliminära förslag, som innebär att befattningen som länspolischef skall förenas med tjänsten som polismästare i resp. residensstad när det gäller Stockholms län, Göteborgs och Bohus län samt Jämtlands län. Chefen för justitiedepartementet anmäler i budgetpropositionen sin avsikt att ge polisberedningen i uppdrag att överväga frågan om den regionala polisorganisationen för övriga län med utgångspunkt i vad som föreslås för storstadslänen. Från centerns sida anser vi att en ordning med gemensam länspolischef och polismästare i residensstadens polisdistrikt kan vara olycklig i många län, eftersom risken för en centralisering är överhängande. Vi avvisar därför förslaget att ge polisberedningen i uppdrag att se över den regionala polisorganisationen. För att polisen skall kunna arbeta effektivt krävs modern och ändamålsenlig utrustning. De prioriteringar som görs vad gäller inriktningen av polisens arbete måste följas upp också när det gäller utrustningen. Att använda narkotikahundar har visat sig vara en billig men effektiv metod för att spåra narkotika. Vi anser att narkotikahundarna är ett omistligt hjälpmedel för polisen i arbetet med att spåra och leta narkotika. Vi föreslår därför att ytterligare 500 000 kr. anvisas för inköp av narkotikahundar. Förra året ansåg socialdemokraterna i en reservation att medel skulle ställas till förfogande för att tillföra polisen ytterligare tio narkotikahundar. Då fick inte det statsfinansiella läget utgöra något hinder. Nu finns det alltså möjlighet för socialdemokraterna att rösta på centerreservationen. I annat fall kan vi återigen konstatera en socialdemokratisk helomvändning. I ett särskilt yttrande kommenterar jag utskottets skrivning med anledning av min motion om en ekonomisk rotel i Mariestad. Mot bakgrund av utskottets uttalande om vad som bör ligga till grund för regeringens ställningstagande utgår jag ifrån att den ekonomiska roteln kommer att inrättas i Mariestad.

skall tillföras polisen för inköp av narkotikahundar. Debatten i det här ärendet avbröts ju i natt. Då behandlades bl.a. frågan om ekonomisk brottslighet. Det var Arne Nygren som angav tonen. Det heter att som man ropar i skogen får man svar. Ja, det där med skogen kanske var ett illa valt exempel, eftersom socialdemokraterna har dokumenterat att de ingenting vet om skogen. Men när det gäller den ekonomiska brottsligheten vill jag här läsa innantill ur protokollet från den debatt som hölls förra året i den här frågan. Även då var Arne Nygren på alerten. Centerns företrädare var Åke Polstam. Det är faktiskt en ganska intressant läsning. Det är ibland nyttigt att friska upp minnet. För att göra det mindre pinsamt för Arne Nygren skall jag bara ta några få citat. Uttalandena skall ses mot bakgrund av socialdemokraternas krav på 225 nya polismanstjänster. Arne Nygren sade så här: ”Brottsanmälningarna bara hopar sig hos poliser och åklagare.” Inom parentes kan jag nämna att förhållandena ju inte har förändrats i positiv riktning under det år som har gått. Arne Nygren sade vidare: ”När man såsom lagstiftare får alarmerande uppgifter av det här slaget, måste man reagera. En lagstiftning blir verkningslös, om brottslingarna vet att myndigheterna inte har resurser att klara brottsanmälningarna. —-—-— Det går inte att stifta nya lagar, om inte poliser och åklagare får resurser att se till att de efterlevs. —- Nu säger utskottets moderater, folkpartister och centerpartister att de inte anser att det finns skäl att förorda omfördelningar av ytterligare polismän utöver det antal som regeringen har föreslagit till kampen mot ekonomins brottslingar. Och några nya tjänster vill man av statsfinansiella skäl inte vara med om att inrätta. Jag har svårt att förstå dessa argument. Att stoppa fiffel, bedrägeri och fusk är som regel åtgärder som leder till ökade inkomster för samhället. Att klämma åt skattesmitarna är bevisligen en verksamhet som ökar — inte minskar — statens inkomster.

Han ställer en direkt fråga till Åke Polstam: ”Är Åke Polstam medveten om att nya tjänster för poliser, åklagare och liknande som regel ger större inkomster till statskassan än vad de innebär i fråga om utgifter? Hur kan man då motivera ett nej till fler tjänster med brist i budgeten?” Arne Nygren, min fråga är: Det som var sanning i fjol, är det lögn i år?

Herr talman! Vad som var sanning för socialdemokrater i fjol är sanning för socialdemokrater i år — men det känns kanske litet ovanligt för centerpartister att man står fast vid något som man har sagt tidigare. Det är vidare beklagligt att denna debatt har delats upp på två dagar. Det innebär ju att vi måste ta hänsyn också till de diskussioner som fördes i går. Måhända lyssnade Gunilla André inte på vad jag då sade, nämligen att regeringen har valt att uppdra åt de två kommissionerna för bekämpning av ekonomisk brottslighet och narkotika att bedöma behoven av resurser. Det är ett unikt uppdrag i dagens situation, Gunilla André. Jag är ledamot av polisberedningen, som tillsattes under den borgerliga regeringsperioden. I direktiven för den ingår att vi inte får föreslå några nya kostnadskrävande reformer. Dess bättre sitter jag också med i den av den socialdemokriska regeringen tillsatta brottskommissionen, där vi har fått en direkt uppmaning att bedöma vilka behov av ytterligare resurser som finns. Vi är också på väg att göra detta, och vi har lagt fram ett förslag. Vi skall i eftermiddag diskutera ytterligare en resursförstärkning på rättsväsendets område, och ännu en resursförstärkning är under förberedande. Vad regeringen önskade var att vi från kommissionens sida skulle lyssna på alla de inblandade och försöka utifrån dessa kontakter bilda oss en uppfattning om var resurserna bäst behövs och hur stora resurser som krävs. Jag skulle vilja föreslå att Gunilla André lugnar ner argumenteringen litet grand, eftersom det kan tänkas att det när innevarande budgetår är slut inte finns skäl för det indignationsnummer som Gunilla André spelade upp för en stund sedan.

Gunilla André tillhörde dem som varje gång röstade nej till socialdemokratiska åtgärder. Om några månader, Gunilla André, börjar förslag komma från brottskommissionen, innebärande ett fullföljande av de projekt som ni från centerns sida sade nej till under den tid när ni hade möjlighet att diktera besluten här i kammaren.

Herr talman! Jag fäste mig vid ett ordval i Gunilla Andrés anförande, innebärande att vi skulle ställa oss bakom vad hon kallade den nedrustning av polisen som regeringen föreslår. Någonting sådant kan vi självfallet inte vara med på, och majoritetsskrivningen i betänkandet innebär verkligen inte heller något sådant. Vilken aspirantantagning som är rimlig varje år för att man skall få en totalt sett jämn fördelning av poliskåren över tiden vet vi inte — det vet varken departementschefen eller centern. Utskottsmajoriteten skriver därför också på denna punkt ”att utskottet finner det vara av stor betydelse för organisationen av polishögskolans arbete och därmed också för kvaliteten på den undervisning som där bedrivs att verksamheten kan planläggas för längre tidsperioder än ett år och att Nr 107 elevantagningen sker någorlunda jämnt över åren. Saken har enligt Torsdagen den utskottets mening så stor betydelse för rekryteringsarbetet och polisverk 24 mars 1983 samheten i stort att den bör närmare studeras. Utskottet utgår från att så kommer att ske inom ramen för polisberedningens arbete.” Att detta skulle Anslag till polis innebära någon sorts nedrustning av poliskåren har jag mycket svårt att väsendet och åklaförstå. garväsendet Vi måste alltså få ett underlag för att kunna få klart för oss hur en jämn aspirantantagning i framtiden skall se ut. Centerledamöterna skriver nu att ytterligare 200 aspiranter bör anställas. Detta kostar ett antal miljoner kronor, som centern i sin reservation i och för sig vill anvisa medel för, men det finns såvitt jag förstår ingen kostnadstäckning i centerns förslag, utan det innebär enbart en ökad belastning av statsutgifterna. På den punkten skiljer vi oss åt. Man måste vara litet försiktig med statsfinanserna i det kärva budgetläge som vi nu har.

Herr talman! Arne Nygren trodde inte att jag lyssnade på debatten i går kväll. Men jag kan faktiskt tala om att jag satt troget i min bänk och lyssnade. När Arne Nygren anklagar mig för att spela upp ett indignationsnummer, så kan det kanske bero på att jag har lärt för mycket av Arne Nygren. Det som var sanning i fjol är tydligen inte sanning i år. Visst skall man göra någonting, enligt Arne Nygren — men inte nu. Jag tycker att det är litet grand av den obotfärdiges förhinder när man kryper bakom kommissioner och utredningar på olika håll. Så lät det ju inte i fjol. När det gäller polisutbildningen, som jag tog upp i mitt anförande, är det faktiskt på det sättet att rikspolisstyrelsen har föreslagit att antalet elever i grundutbildning skall öka från 400 till 500. Men departementschefen bedömer att antagningen kan begränsas till 200. Om vi utgår från antalet 200 och räknar på hur lång tid en polis måste arbeta för att nuvarande behov skall komma att täckas, så får vi fram att varje polisman behöver en livstidsarbetstid på 80 år. Då är min fråga till Arne Nygren om han anser att det är rimligt att poliserna måste arbeta i 80 år. Beträffande långtidsplaneringen är det ju inget nytt eller egendomligt som vi begär. Av tidigare regering begärde vi en plan när det gällde kriminalvårdsplatserna. Den regeringen var inställd på att samarbeta och göra sitt bästa för att tillgodose önskemål från riksdagen, så vi fick en planering. Jag vill till Björn Körlof säga att jag minns den tid då moderaterna, inte minst Astrid Kristensson, drev uppfattningen att vi måste ha en poliskår som kan garantera människors trygghet. Nu går moderaterna hand i hand med socialdemokraterna och nedrustar polisen. Moderaterna är beredda att tumma också på rättssäkerheten i sin paniska besparingsiver. I centern kan vi aldrig medverka till att människors rättstrygghet urholkas. Som ett av världens rikaste länder måste Sverige ha råd att garantera trygghet och säkerhet för den enskilda människan. Det kommer vi i centern att arbeta för.
Herr talman! Jag påminde i går kammaren om att när vi år 1975 satte i gång med att utreda polisväsendets framtid i Sverige, så hade vi en mycket stabil samhällsekonomi. Det året kunde den socialdemokratiska regeringen föreslå 564 nya tjänster vid polisen. Vad som har hänt sedan dess, Gunilla André, är att vi har haft sex borgerliga regeringsår, som har förstört denna stabila ekonomi, som har skapat en samhällsekonomi som i dag inte möjliggör allt vad vi skulle önska. Vad man från den socialdeomkratiska regeringens sida har gjort i år är att man har prioriterat åtgärder mot ekonomisk brottslighet, mot narkotika och mot våldsbrottslighet. Det innebär att vad vi i fjol sade var det viktigaste, det säger vi år också är det viktigaste. Vi omsätter det även i praktiken. Jag skulle tro, Gunilla André, att när året är slut kommer vi också att ha omsatt det i praktiken när det gäller antalet polistjänster. Det kan vara intressant att läsa Gunilla Andrés anförande när vi nästa år står och resonerar om polistjänster. Men om sanningen skall fram, Gunilla André, så föreslår ju inte centern några ytterligare polistjänster. Det är väl tveksamt om ni över huvud taget vill avdela de 50 tjänster som justitieministern föreslår till kampen mot ekonomisk brottslighet. Det finns åtminstone inte ett ord om det i centerns skrivning. Ni säger att man skall försöka omfördela regionalt. Men regionalt finns det inte någon möjlighet att göra en omfördelning. Ni säger att polisberedningen skall göra omfördelningen. Men polisberedningen är på väg att avsluta sitt arbete. Det är ett försök från er sida att slippa tala i klartext. Vill ni ha de ytterligare polismanstjänsterna i kampen mot ekonomisk brottslighet som socialdemokraterna föreslår, eller vill ni inte? Ni vill inte heller ha ytterligare åklagartjänster. Det kommer Karl-Gustaf Mathsson om en stund att resonera med centern om. Det är ett spel för galleriet ni ägnar er åt här. Det praktiska, det resultatmässiga, kommer ni att få se under året till följd av det arbete som pågår i de två särskilda brottskommissioner som regeringen har tillsatt. Jag är också säker på att det kommer att ge utslag i form av förslag från regeringen och beslut här i kammaren. Då får vi se om ni fortsätter att säga nej till alla de åtgärder som ni tidigare har sagt nej till— eller om ni är beredda att följa socialdemokraterna när vi har majoritet och kan genomföra åtgärderna oavsett vad ni gör.
Herr talman! Det känns mycket svårt för mig att replikera på ett uttalande av Gunilla André som går ut på att vi från moderaternas sida skulle gå hand i hand med socialdemokraterna och nedrusta poliskåren och tumma på rättssäkerheten. Den som kommer ihåg debatten under hela 1970-talet om brottslighetens utveckling och våra ständiga varningsord om att vi behövde en förstärkt och upprustad poliskår och bättre resurser till rättsväsendet, har mycket svårt att ta dessa ord från Gunilla André på allvar. Men vi befinner oss ju nu i ett läge med ett budgetunderskott på över 90 miljarder. Om ingenting görs, kommer vi nästa budgetår att ha ett budgetunderskott på över 100 miljarder. Vi måste naturligtvis mot den bakgrunden tänka efter vad det är för någonting vi gör. Att bara ”blåsa på” innebär ju att vi ökar detta budgetunderskott och försätter oss i större svårigheter. Vad vi nu har begärt från majoritetens sida — och det råkar vara en moderat-socialdemokratisk majoritet — är att vi skall se på ett antagningssystem för polisaspiranterna som innebär en jämn tilldelning av polisaspiranter, så att vi kan upprätthålla kvalitet och tillströmning i poliskåren på ett riktigt sätt. Jag har mycket svårt att förstå att det skulle innebära att man nedrustar poliskåren och tummar på rättssäkerheten. Dessa uttryckssätt tror jag att Gunilla André, när hon tänker efter, nog får ta tillbaka.
Herr talman! Arne Nygren kom i sin replik in på samhällsekonomin. Jag vill då lyckönska Arne Nygren för att han nu har kommit till insikt om nödvändigheten av besparingar. Så lät det ju inte under fjolåret — vi har faktiskt valrörelsen i ganska friskt minne. Jag förstår att socialdemokraterna nu måste skära mycket hårt på många områden, eftersom de sedan sitt regeringsövertagande har lyckats sätta sprätt på inte mindre än 43 miljarder kronor. Arne Nygren kommer återigen med rådet till mig att vänta och se. Jag är väl införstådd med att det i nuvarande läge inte finns någonting annat att göra, när socialdemokrater och moderater i skön förening kommer överens. Björn Körlof är förvånad över mitt inlägg. Jag tycker inte att det finns någon anledning för Björn Körlof att vara förvånad. När det gäller grundutbildningen av poliser accepterar ni ju nedskärningen till 200, och det innebär, som jag exemplifierade här, att varje polisman måste tjänstgöra i 80 år, om vi skall täcka behovet. Och moderaterna är inte med på den reservation som vi från centern och folkpartiet har avgivit om att vi här i kammaren skall få ta ställning till en långtidsplanering över dimensioneringen av grundutbildningen av poliser.

Herr talman! Jag skall säga några ord om utskottsmajoritetens ställningstagande beträffande de frågor som tas upp i reservationerna 6, 7, 10, 11, 12 och 13. Det är visserligen rätt många reservationer, men det skall inte bli något långt anförande. Jag tycker att det trots allt framgår av utskottets betänkande och reservationerna att det inte är några avgrunder som skiljer oss åt på dessa punkter. Om sanningen skall fram är det mest fråga om att vi prioriterar anslagen litet olika. I ett par fall finns det i reservationerna förslag om något högre anslag än vad vi föreslår från utskottsmajoritetens sida. Jag kan inte underlåta att säga att jag är rätt överraskad av de hårda ord som centerns representanter använder i den här debatten. Läget var inte så utmärkt under de borgerliga regeringsåren, inte heller beträffande dessa frågor. I reservation 6 föreslår Hans Petersson i Röstånga att polisen bör tillföras 20 nya tjänster för narkotikabekämpningen. Därför föreslår han att anslaget till polisens förvaltningskostnader höjs med 2,7 milj.kr. Det råder inga som helst delade meningar om att narkotikamissbruket måste bekämpas så mycket som möjligt. På åtskilliga områden vidtas det åtgärder i kampen mot narkotikan. Riksdagen har tidigare lagt fast att den kampen skall föras inom alla samhällsområden. För att få till stånd ytterligare kraftfulla insatser och åtgärder mot narkotikamissbruket har regeringen tillsatt en kommission som skall samordna insatserna. En av de många uppgifter som kommissionen har är att lägga fram förslag om insatser från polisväsendet som syftar till att illegal narkotikahandel i landet skall uppdagas och beivras. En viss försöksverksamhet i södra Sverige är redan igångsatt eller i varje fall på väg att sättas i gång av kommissionen. Jag tänker på förslaget om samarbete mellan tull och polis i Malmöhus län. Detta är en försöksverksamhet som syftar till att man skall få ett bättre underlag för att bedöma hur stort behovet är av att tull och polis gör gemensamma insatser mot den illegala narkotikahanteringen. Kommissionen skall också lägga fram förslag till omprioriteringar av samhällets resurser inom narkotikaområdet. Under senare år har en utbyggnad skett av polisens resurser för att man skall kunna bekämpa narkotikabrottsligheten. Under de senaste åren har 120 tjänster tillförts polisen i kampen mot denna brottslighet. Nu är nära 400 polismän sysselsatta med enbart spaning och utredning av narkotikabrott. När det gäller narkotikarotlarna, som också behandlas i reservation 6 och följs upp i reservation 10, bör i sammanhanget nämnas att sådana rotlar har inrättats i hela landet. De finns i 24 polisdistrikt och har länen som primärt verksamhetsområde. Därutöver finns det lokala narkotikarotlar i sex polisdistrikt. Även vid rikskriminalsektionen vid rikspolisstyrelsen finns en särskild narkotikarotel. Tillkomsten av dessa rotlar har skett successivt, och de har varit till stor nytta för att klara ett komplicerat utredningsarbete på ett effektivt sätt. Också i fråga om det internationella polisarbetet mot narkotikabrottsligheten sker från svensk sida en fortlöpande förstärkning av insatserna. Interpol spelar här en mycket betydelsefull roll och fungerar som ett slags informationscentral för den internationella narkotikabekämpningen. Svenska polismän finns också stationerade i ett antal länder som sambandsmän för narkotikabekämpningen. Budgetpropositionen innehåller under anslaget till polisväsendet ingenting om nya resurser mot narkotikabrottsligheten. Men under anslaget A 2. Justitiedepartementet tas det upp 15 milj.kr. för de åtgärder som man menar kan bli aktuella till följd av förslag från narkotikakommissionen. Jag har redan nämnt ett förslag, vars genomförande självfallet också skulle kostaen Nr 107 del, även om avsikten väl är att det inte skall bli några kostnader i det här sammanhanget. Vi anser från utskottsmajoriteten — dels på grund av det statsfinansiella läget, vilket har poängterats vid flera tillfällen under debatten, dels på grund av narkotikakommissionens arbete — att vi inte nu skall göra några uttalanden om förstärkningar av polisens resurser för narkotikabekämpningen. Därför menar vi att reservationen bör avslås. Reservation 7 handlar om kvarterspolisen. Reservanterna anser, i likhet med motionärerna bakom motion 2158, att av de 50 polismän som enligt regeringens förslag i budgetpropositionen skall avdelas för att bekämpa ekonomisk brottslighet skall 20 polismän i stället avdelas för kvarterspolisverksamhet. Vi menar från utskottsmajoritetens sida att den ekonomiska brottsligheten är så allvarlig — och det har ju också framgått av den tidigare debatten — att vi inte nu kan begränsa insatserna för att komma till rätta med de svåra problem som finns på det området. De förstärkningar som föreslås är synnerligen behövliga, varför vi avstyrker bifall till motionen och till reservation nr 7. I reservation nr 11 tar centern upp polisens regionala organisation, som också Gunilla André talade om för en liten stund sedan. Reservationen bygger på motion nr 1592 från centerpartiet, som i sin tur tar upp frågan därför att departementschefen i budgetpropositionen ger uttryck för att det skulle vara en fördel med en enhetlig organisation för den regionala polisverksamheten, innebärande att befattningen som länspolischef förenas med tjänsten som polismästare i resp. residensstad. Departementschefen aviserar därför att han kommer att ge polisberedningen direktiv att överväga frågan om den regionala polisverksamhetens organisation. Jag anser att vi inte har någon anledning att nu binda upp polisberedningensställningstagande. Vi brukar ju kunna invänta pågående utredningar, och det bör vi göra även i denna fråga. Reservation nr 12 gäller skydd för vittnen i narkotikamål. Utskottets skrivning och reservationen är faktiskt, enligt min mening, nästan identiska. Både utskottet och reservanten påpekar att frågan är under övervägande i regeringskansliet. Vi har dessutom helt nyligen fått en straffskärpning för övergrepp i rättssak. Utskottsmajoriteten anser att erfarenheterna av vilken betydelse straffskärpningen kan ha haft bör avvaktas. Det bör vi också kunna göra beträffande de överväganden som sker i regeringskansliet, eftersom vi anser att det är en seriös prövning av frågan som där äger rum. Därför är det inte nu aktuellt med något initiativ från riksdagen. Motion och reservation bör därför avslås. Reservation 13 behandlar narkotikahundarna som ett omistligt hjälpmedel för polisen i arbetet med att spåra narkotika. Om detta råder väl heller inga delade meningar, såvitt jag kan förstå. Men reservationens förslag innebär ett förhöjt anslag på 500 000 kr. i förhållande till budgetpropositionen. Dessutom är det ju så att polisberedningen enligt uppgift, även om den 41 snart skall vara färdig med sitt arbete, överväger att genom organisatoriska förändringar åstadkomma ett ökat utnyttjande av de narkotikahundar som finns inom polisväsendet. Beaktas bör också i detta sammanhang att enligt budgetpropositionen beräknas medel för utbyte av sammanlagt 80 hundar, varav fem är narkotikahundar. Utbyte av fem narkotikahundar är f. ö. precis det antal som rikspolisstyrelsen begärde i sin anslagsframställning, om jag läst den framställningen rätt. På den punkten är således framställningen från rikspolisstyrelsen tillstyrkt, varför reservationen bör avslås. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig börja med skyddet av vittnen i narkotikamål. Det är alldeles riktigt att det pågår ett övervägande inom regeringskansliet. Vad resultatet blir och hur långt man hunnit har jag ingen aning om, men jag tycker att frågan är viktig och att det verkligen är bråttom. Det gäller att ha en åsikt, och det gäller att ha den nu i dag. Det gäller vidare att ge regeringen detta till känna. Om jag går till reservation 6 vill jag säga att vi från folkpartiets sida anser att vissa åtgärder måste vidtas nu — andra kan man vänta med tills narkotikakommissionen är färdig med sitt arbete. Vad vi nu enligt folkpartiets åsikt måste besluta är en förstärkning av polisen på narkotikasidan. Det är därför som vi redan nu i dag föreslår 20 nya polismannatjänster till en kostnad av drygt 2,7 milj.kr. Låt mig också säga att vi från folkpartiets sida har rätt stora förhoppningar på narkotikakommissionen. Men här tycks det föreligga en ganska stor optimism. Ibland har jag fått uppfattningen här i kammaren att det skulle bli så mycket som 225 nya polistjänster. Om det ligger verklighet bakom det är det ju sensationellt. Jag tycker att det är allvarligt om man ger intryck av att man kommer med så mycket, om det inte finns någon täckning. Låt mig framföra förhoppningen att det här inte skall bli fråga om någonting av kejsarens nya kläder.

Herr talman! Eric Jönsson är förvånad över mina hårda ord. Det är väl riktigt att vi centerpartister som regel är fridsamma, men vi är inte menlösa. Efter Eric Jönssons hovsamma framträdande här har jag ingen anledning att gå in i någon större polemik, utan jag vill bara lämna några sakupplysningar. När det gäller polisens regionala organisation fastställdes huvudprincipen av riksdagen 1981, att det alltså skulle vara en anknytning till länsstyrelsen och att länspolischeferna skulle ha en förstärkt ställning och förbli tjänstemän i länsstyrelsen. Eftersom man nu tydligen vill gå ifrån den här huvudprincipen, är det förståeligt att departementschefen i budgetpropositionen anmäler att man nu vill pröva en annan inriktning. Vi har för vår del inte ändrat mening i det här fallet, och vi har med denna reservation velat ge vår mening till känna. Om man ger en utredning ett uppdrag måste det väl innebära att man har starka funderingar på att företa en ändring. När det gäller narkotikahundarna har jag också läst budgetpropositionen och rikspolisstyrelsens äskanden, och jag har då kommit fram till en annan bedömning vad gäller antalet än vad Eric Jönsson gjort. Med vår reservation har vi försökt täcka in det behov som rikspolisstyrelsen anser att man har på detta område. Låt mig slutligen också säga något om vår finansiering, som varit uppe i debatten tidigare. Vi har, som Karin Söder var inne på i går, en total täckning när det gäller våra äskanden. F. ö. har vi från centerns sida föreslagit ett budgetalternativ som innebär ytterligare besparingar på 20 miljarder.
Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga debatten. Efter replikerna här har jag fortfarande den uppfattningen att det är väldigt litet som skiljer oss åt när det gäller de reservationer som jag har talat om. Det är väl närmast på det sättet att man försökt att göra en markering för att visa att man finns till och är med i utskottsarbetet. Det har jag i och för sig ingenting emot. Det är ganska klart att anslagen till polisväsendet ju är en del i en större enhet. Det är också ganska självklart att vi från regeringspartiets sida också försvarar den budgetproposition som ligger. De flesta frågor som berörts här är föremål för behandling i olika sammanhang. Något annat framkom inte heller i replikerna av Hans Petersson i Röstånga och av Gunilla André. Vi har en narkotikakommission och en polisberedning, och Arne Nygren har talat om att det finns en brottskommission. Det finns partirepresentanter i dessa kommissioner och beredningar. På mig verkar egentligen den här debatten litet underlig. Ni får förlåta mig, men det verkar som om ni inte riktigt litar på de representanter som ni har med i polisberedningen och i narkotikakommissionen.

Herr talman! Till Eric Jönsson vill jag säga att vi självfallet är medvetna om att man i budgetarbetet måste göra avvägningar mellan olika utgiftsposter. Men som jag tidigare deklarerat kommer vi från centerns sida aldrig att medverka till att människors rättstrygghet urholkas. Vi måste i det här landet —som ju är ett av världens rikaste — ha råd att garantera trygghet och säkerhet för den enskilda människan.
Herr talman! Låt mig säga att jag litar på den representant för vårt parti som sitter i polisberedningen, för det råkar vara jag själv. Låt mig också ge en liten pedagogisk lektion i vad som skiljer oss åt. Att ett utskott föreslår någonting och att riksdagen ger regeringen någonting till känna är två helt skilda saker. Jag tycker definitivt att om riksdagen har en uppfattning, skall man ge regeringen denna till känna. Då får man en garanti för att saker och ting tas upp i en utredning, i en kommission, i en beredning eller vad det nu kan vara.
Herr talman! Jag delar den uppfattning som Gunilla André gav uttryck åt i sin senaste replik, att vi skall göra allt vad vi förmår för att slå vakt om människorna i sammanhanget. Jag tycker att man inte skall ta till alltför hårda ord. Det var detta jag var inne på i mitt inledningsanförande. Det väsentligaste är att vi tillsammans försöker lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. Sedan vill jag till Hans Petersson i Röstånga bara säga att jag tackar för den pedagogiska undervisningen. Men det är ändå på det sättet att han underkänner sig själv som ledamot i polisberedningen.

Herr talman! I samhällets strävan att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten är åklagarens insatser av mycket stor betydelse. De resurser som satts in för att bekämpa ekonomisk brottslighet har hittills främst varit riktade till sådana samhällsorgan som sysslar med den brottsuppdagande verksamheten, såsom polisoch skattemyndigheter. Dessa åtgärder, som naturligtvis är av största betydelse, har dock åstadkommit ett ökat tryck på åklagarväsendet. Den ökade arbetsbelastningen har medfört att man i många åklagardistrikt upplever stora problem på grund av att man inte inom rimlig tid hinner följa upp och slutföra alla de mål mot ekonomiska brottslingar som kommer från polisen. Åklagarnas medverkan i polisens brottsspanande verksamhet blir också eftersatt. Tyvärr är situationen den att antalet mål som gäller kvalificerade ekonomiska brott ökar kraftigt. En enkät som genomfördes hösten 1982 hos länsåklagarmyndigheterna i storstäderna visade att det i Stockholms län var inte bara de flesta länsåklagare utan också fem andra åklagare som var mer eller mindre låsta av stora mål gällande ekonomiska brott och narkotikamål. I ett av fallen tog målet åtta månader i tingsrätten. Tilläggas kan att mål av denna karaktär inte sällan kräver insatser från två åklagare. Mot bakgrund av denna arbetsbelastning och det faktum att åklagarväsendet sedan 1965 endast har tillförts 20 nya åklagartjänster är det tillfredsställande att riksdagen i dag får ta ställning till ett regeringsförslag som innehåller väsentliga resursförstärkningar till åklagarväsendet. Utan överord kan det sägas att vi nu är beredda att göra en första ordentlig satsning i syfte att effektivisera och förstärka åklagarväsendet i kampen mot framför allt den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrotten. Det blir resursförstärkningar i form av tolv nya åklagartjänster, en revisortjänst och femton nya åklagaraspiranter samt medel till utbildning av åklagare som skall handlägga kvalificerade ekonomiska brottmål. Det Det kan också vara av intresse att i detta sammanhang uppmärksamma Torsdagen den kammaren på att åklagarväsendet i och med detta förslag kommer att 24 mars 1983 tillföras större resurser än vad riksåklagaren har begärt för kommande budgetår. Herr talman! Mot denna bakgrund har jag mycket svårt att förstå den reservation som centern fogat till utskottets betänkande 21. Där sägs: ”Statsmakterna får inte passivt avvakta eventuellt utredningsarbete på området innan konkreta åtgärder vidtas.” Jag frågar: Har inte centern följt med och läst förslagen från regeringen om förstärkningar? Har man inte klart för sig att den särskilda kommission mot ekonomisk brottslighet som regeringen har tillsatt har klara direktiv att föreslå förstärkningar även på åklagarsidan? Redan nu har kommissionen tagit upp problemet med vakanserna inom åklagarväsendet och föreslagit ett ökat aspirantintag. Det förslaget överlämnades till regeringen för ett par veckor sedan. Vid dagens regeringssammanträde beslutade regeringen att redan under innevarande budgetår utöka intagningen av åklagaraspiranter med ytterligare tio, helt i enlighet med kommissionens förslag. Detta bevis för vår socialdemokratiska regerings handlingskraft och snabbhet när det gäller att fatta beslut torde även kunna stämma Karin Söders tankar i andra banor än dem som hon gav uttryck för under gårdagskvällens debatt. Då fick vi lyssna till påståenden om just passivitet och långsam behandling. Denna aktivitet från regeringen och från brottskommissionen framstår som någonting helt annat än den passivitet när det gällde åtgärder på åklagarsidan som utmärkte de borgerliga regeringsåren. Jag förstår att moderaterna och folkpartiet inte har ansett sig kunna instämma i den märkliga centerreservationen. Det hedrar dem. Så några ord om reservanternas resonemang om att förstärkningarna inom åklagarväsendet i kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste ske genom omprioriteringar. Jag är inte helt övertygad om att detta är möjligt. Vi socialdemokrater hyser nog en förhoppning om att regeringen, som den nu har gjort i budgetpropositionen, skall föreslå direkta, nya resurser. Det föreslår också kommissionen i sin skrivelse till regeringen. Med den motiveringen, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 21.
Fru talman! De upplysningar som Karl-Gustaf Mathsson i dag kommer med om vad regeringen skall fatta för beslut i morgon kunde inte jag känna till i går kväll. Jag hoppas att Karl-Gustaf Mathsson lade märke till att det som jag i gårdagens debatt krävde var att man nu snabbt skulle komma till 45 skott när det gäller de förslag som kommissionen har lagt fram. Jag hälsar med stor glädje att så blir fallet. Och jag kan försäkra att vi från centerns sida kommer att positivt studera detta förslag. Jag kan i långa stycken dela Karl-Gustaf Mathssons uppfattning när det gäller allvaret i situationen. Men som det står i utskottsbetänkandet har det, välatt märka, under de år som har gått skett en del på åklagarsidan i fråga om utbildning i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. I det skede som vi befann oss i före Karl-Gustaf Mathssons tillkännagivande i dag ville vi sätta fart på denna verksamhet genom att ge riksåklagaren i uppgift att göra omprioriteringar för att vi skulle få ytterligare kraft i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tror att vi är eniga om att vi ständigt måste söka finna former för att nå effektivitet i detta arbete. Jag skulle också vilja tillägga att jag i går gick igenom vad som gjordes när det gäller denna sektor av vårt samhälle under de sex icke-socialistiska åren, och det skäms inte för sig — det vill jag understryka. Och vi vill fortsätta att arbeta. Vi måste acceptera verkligheten, men vi har velat peka på att kommissionen innebar en tidsutdräkt när det gällde att lägga fram förslag. Det är inte någonting som vi har hittat på, utan det är faktiskt företrädare för kommissionen som själva sade att det tog tid innan man kom i gång, att det dröjde länge innan man fick bemanning. Därför har vi sagt att det hade varit bättre att fortsätta det arbete i olika samrådsgrupper som redan pågick. Men nu är vi glada att man har kommit in i ett effektivare skede, och vi kommer som sagt att positivt studera alla förslag som är ägnade att hävda rättssäkerheten i detta land.
Fru talman! Jag måste tacka Karin Söder för detta inlägg, som jag faktiskt ser som ett klart erkännande av regeringens politik i dessa frågor. Det gläder mig också att Karin Söder i dag använde en mera lågmäld ton än hon gjorde i går kväll, det hedrar Karin Söder. Jag förstår att det inte är lätt att minnas hur verkligheten var under era borgerliga regeringsår. Men jag minns den debatt vi hade här i kammaren för ungefär ett år sedan, då vi diskuterade resursförstärkningar till åklagarväsendet och då vi socialdemokrater i en samlad motion med konkreta förslag till åtgärder mot ekonomisk brottslighet även föreslog tio nya åklagartjänster. Men vi fick ingenting annat än ett stort nej. Nu verkar det som om vi skulle kunna gå fram på bred front här i riksdagen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, i förlitan på att regeringen nu kommer med nya förslag. Jag kan garantera Karin Söder att det blir en fortsättning. Tillsammans skall vi också kunna göra insatser, så att vi förmår att sticka hål på de varbölder i samhället som den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrottsligheten verkligen utgör.
Fru talman! Jag vill gärna säga något när det gäller tonen i debatten. Ingen är angelägnare än jag att hålla en saklig och sansad ton i debatten. Men när man får höra sådana inlägg från socialdemokratisk sida som ofta förekommer i dessa sammanhang måste man ge svar på tal om vad som faktiskt har hänt. Jag vill i dag upprepa att jag är glad att statsrådet Rainer ger uttryck för en mer positiv inställning till vad som har hänt. Nu gäller det — jag håller med om det — att vi tar gemensamma tag så långt det är möjligt i kampen mot all typ av brottslighet, inte minst den varböld som den ekonomiska brottsligheten utgör. Vi kommer nog att vara eniga i långa stycken, men jag vill försäkra, att när vi anser att man skall gå snabbare fram och göra en annan prioritering, kommer vi självfallet att säga ifrån. Jag tycker dock att det som Eric Jönsson sade här tidigare är viktigt, dvs. att vi tycks vara överens i huvuddragen. Men i en demokrati är det viktigt att det som skiljer kommer fram — det är också det som för framåt.

Fru talman! Jag vill i likhet med vad någon av de tidigare talarna gjorde beklaga att debatten har blivit så uppsplittrad mellan olika ämnesområden och att det blivit olika tidpunkter för förande av debatten. För min del vill jag beröra det utskottet har anfört beträffande nybyggnation av polishus. Det tycks råda enighet om att det är nödvändigt att satsa på bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten och av narkotikabrottsligheten, men det är naturligtvis då rimligt att den personal som samhället har till sitt förfogande för arbetet inom det här området får arbeta under acceptabla villkor. Jag beklagade uppdelningen i tiden av den här debatten, men jag kan säga att det å andra sidan är en ytterst lämplig tidpunkt att diskutera frågan om polishuset i Nässjö. I takt med att vårfloden stiger, stiger också vattnet på golvet i personalutrymmena i polishuset. Det är den verklighet personalen har att arbeta i. När yrkesinspektionen besökte lokalerna för ett drygt år sedan konstaterade man att det var nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder. Nu håller man på med något slags modifiering, dvs. man gör en investering på några tusen kronor för att installera dusch i personalutrymmena. Med tanke på att man, som jag antydde, redan har väldigt gott om vatten i lokalerna, är jag inte säker på att det är den åtgärd som är mest nödvändig. Denna fråga har varit aktuell i olika sammanhang under ungefär tio år. Jag försöker trots allt att se det hela positivt, och jag skall erkänna att när utskottet förra året skrev att man nu måste vidta åtgärder, så utgick jag från att regeringen för sin del skulle ta detta som ett tecken på att man nu måste sätta i gång med byggnationen av ett nytt polishus. Tyvärr blev det inte så. Även om jag har större förtroende för den nu sittande regeringen än för den tidigare, så tar jag ändå det säkra för det osäkra och ber att få yrka bifall till min motion på den punkten. Jag tycker att utskottet i och för sig har behandlat motionen välvilligt, trots att man i slutänden avstyrker den. Nu är det bara att hoppas att regeringen inser hur positiv utskottets skrivning är. Utskottet skriver att man förutsätter att byggnadsarbetena sätts i gång snarast möjligt och understryker således sitt positiva uttalande. Jag vill då fråga utskottets talesman vad detta innebär. När kan man genomföra byggnationen av polishuset? Jagser till min stora glädje att justitieministern nu kommer in i kammaren, och då kanske vi kan få ett svar direkt från regeringen på frågan om när man tänker påbörja byggnationen av polishuset i Nässjö. Jag vet att justitieministern personligen har uttalat att han gärna vill genomföra den så snart som det är möjligt, och vi får hoppas att det nu äntligen kan hända någonting. Det vore nämligen synd att fresta personalens lojalitet och tålamod alltför mycket. Jag frågar mig hur långt man vill gå i det avseendet. Skall man i stället för att bygga ett nytt polishus i Nässjö utrusta personalen med båtar, så att den kan ta sig igenom de personalutrymmen som är fulla med vatten? Jag tycker att det finns andra och bättre åtgärder att vidta. Också allmänheten följer självfallet den här frågan med stort intresse. Det är inte bara de berörda fackliga organisationerna i LO och TCO-distrikten som engagerat sig i frågan, vilket visar att detta även är en länsangelägenhet, utan det har också de lokala organen liksom rikspolisstyrelsen och Polisförbundet gjort. Från olika samhällsorgan, t.ex. byggnadsstyrelsen, har man likaledes gjort ett klart ställningstagande för detta. Min fråga till utskottets talesman, alternativt till justitieministern, är: Vad menas med att man skall sätta i gång byggnationen snarast möjligt? När kan det ske?
Fru talman! Jag kan trösta Åke Gustavsson med att utskottet av fem motionskrav särskilt har nämnt det som gäller Nässjö, därför att vi i utskottet känner till förhållandena där. Det väcktes motioner också i fjol av Åke Gustavsson och en del andra riksdagsledamöter om polishuset i Nässjö. Vi sade då att vi förutsatte att byggnadsarbetena skulle sättas i gång snarast möjligt. Vi säger i år att vi från utskottets sida vidhåller denna ståndpunkt. Vi är medvetna om att det har byggts polishus här i landet i en omfattning långt utöver vad som ursprungligen varit planerat, att det finns påfrestningar och att det i Nässjö kanske kan vara svårt att hitta de arbetsmarknadspolitiska skälen för ett bygge. Men vi säger också att vi står fast vid vår tidigare uttalade mening, att polishuset i Nässjö är ett angeläget projekt. Sedan må det väl ankomma på departementet och regeringen att bedöma när det finns möjlighet att infria önskemålen.

Fru talman! I debatten här i kammaren, som jag har följt både i går och i dag, har ordet prioritering använts mycket ofta. Det är naturligt i de kärva ekonomiska tider som vi lever i. Som svar på Åke Gustavssons fråga vill jag säga att polishusbygget i Nässjö har hög prioritet.
Fru talman! Jag ber att få tacka för de båda svaren — från Arne Nygren och från justitieministern. Jag uppfattar Arne Nygrens uttalande om att utskottet särskilt nämner Nässjö som ett ställningstagande från utskottets sida — att man verkligen ger ett nytt polishus i Nässjö hög prioritet. Justitieministern säger ju för sin del att ett nytt polishus i Nässjö skall få hög prioritet. Det tolkar jag så, att man ganska snart kan komma i gång med byggnationen. Jag hoppas också att vi skall få tillfälle att se jusitieministern i Nässjö ganska snart i samband med invigningen av det nya polishuset där.